Herr talman! Det vore frestande att gå in på en diskussion med fru Heurlin, men jag skall inte göra det utan i stället ta upp en annan moralisk fråga, som länge har upprört den svenska opinionen, nämligen kriget i Vietnam. Det är nu något mer än två år sedan statsrådet Palme höll sitt uppmärksammade tal på Broderskapsrörelsens kongress i Gävle sommaren 1965, där han fällde de nu ganska bekanta orden, »att det är en illusion att tro att man kan möta krav på social rättvisa med våld och militära maktmedel». Detta tal möttes omedelbart av ganska sura reaktioner på borgerligt håll. Inte minst professor Ohlin menade, att det var ganska oförsynt av ett neutralt land som Sverige att tala om kriget i Vietnam, när vi hade diplomatiska förbindelser med Sydvietnam. Vad högern ansåg behöver man inte tvivla på. Nu har opinionen vänt, och de flesta är beredda att skriva under det som Palme sade och som sedan upprepades av utrikesminister Torsten Nilsson i ett anförande inför Stockholms arbetarekommun. I dag står, såvitt jag kan se, en ganska enhällig opinion bakom regeringen i dess fördömande av detta hemska och fasansfulla krig. I somras hölls en stor konferens i Stockholm med deltagare från så gott som hela världen om kriget i Vietnam. Praktiskt taget samtliga svenska folkrörelser var representerade i den svenska delegationen vid konferensen. Det bildades i det sammanhanget en svensk stödkommitté åt konferensen, och denna har sedan fortsatt sin verksamhet under namnet Svenska kommittén för Vietnam. Inte mindre än 36 riksorganisationer med tillsammans bortåt 700 000 medlemmar uppvaktade på kommitténs initiativ strax före jul den amerikanska ambassaden med ett brev till president Johnson. Brevet innehöll en vädjan om att bombningarna i Nordvietnam måtte stoppas och att förhandlingar äntligen måtte inledas. Vi sade oss då veta, att Hanoi var villigt att förhandla inom en tidrymd av cirka tre veckor. Herr talman! Händelserna sedan dess har bekräftat detta vårt antagande. Nordvietnam har klart sagt ifrån att man vill förhandla. Förutsättningarna härför är att det blir ett ovillkorligt bombstopp. Inför detta meddelande kunde man hoppas att USA skulle räcka ut sin hand till förhandlingar. Men beskedet från Washington dröjer, och man har än den ena än den andra ursäkten för förhalningen. Man kan med senator Robert Kennedy fråga sig, vad USA har att förlora på att på allvar pröva förhandlingsviljan. Ty det är ju det saken gäller. Såvitt jag kan förstå har USA ytterst litet att förlora härpå. Om Nordvietnam till äventyrs skulle utnyttja tiden till att samla ihop sina trupper, kan ju inte detta allvarligt störa USA, som ju ändå är världens starkaste militärmakt. Självfallet innebär ett bombstopp ett risktagande, men den risken är betydligt mindre än risken att kriget drar ut på tiden och är naturligtvis mikroskopisk i förhållande till risken att ett tredje världskrig kan komma att utvecklas. Det är ju i detta avseende man har anledning att vara verkligt orolig. USA står inför en presidentvalskampanj. Hur mycket presidenten än förnekar det, innebär en sådan kampanj ändå ett hänsynstagande till opinionen. Presidenten kan ju knappast fortsätta med upptrappningen om en stark opinion går emot detta. Såvitt man kan se blir opinionen mot kriget i Vietnam allt starkare. Men det är ganska osäkert var den verkliga majoriteten ligger. President Johnson har här att välja. Tyvärr ser det ut som han redan hade valt. Han satsar på de s.k. hökarna. Hans budgettal inför kongressen häromdagen tyder i varje fall på det. Vi står därför troligen inför en ännu hårdare attityd från amerikansk sida, och situationen är därför, tycker jag personligen, ganska mörk och man har anledning att känna sig ganska pessimistisk. Amerikanerna frågar hur Sverige som neutral stat kan ta så bestämd ställning, precis som om neutraliteten skulle innebära att man inte fick reagera mot våld och hänsynslöshet. Vi reagerade mot nazismen, vi har reagerat mot fascismen och stalinismen och vi reagerade kraftigt och bestämt under Ungernkrisen.

USA är också det land som skapat de ekonomiska resurserna i efterkrigseuropa genom Marshallhjälpen — låt vara att det inte var helt osjälviskt — och det land som lämnar mer stöd än något annat land till de s.k. u-länderna och ett land som i stort sett ger FN ett gott stöd. Allt detta faller i skuggan för den våldsmentalitet som nu utvecklas i Sydostasien. Vad gäller egentligen kriget? Det är den stora moraliska frågan. Det är naturligtvis svårt att få fram exakta siffror, men några kan i varje fall antydas. USA har numera fällt fler ton bomber i Vietnam än man gjorde i Europa under hela andra världskriget. Mätt per invånare betyder det 40 kg sprängämnen. De som lider mest är civilbefolkningen, och huvudparten av den civilbefolkning som drabbas är kvinnor och barn. Ekonomiskt kostar kriget ungefär 100 miljarder kronor årligen. Det är nästan lika mycket som hela den svenska nationalinkomsten. Två dagars krig drar, upplyste oss Ingemund Bengtsson i höstas, lika stora kostnader som hela FN:s reguljära budget, och en dags krig i Vietnam räcker att betala hela den svenska u-hjälpen. Dessa siffror säger något om de proportioner det är frågan om. Kriget betyder naturligtvis också en del för den amerikanska ekonomin. Presidenten har sagt att han behöver mer skatter. Konsekvensen blir att uhjälpen måste dras in. I går läste handelsminister Lange upp ett telegram från Washington där man manade till försiktighet inför världshandelskonferensen i New Delhi, därför att man saknar ekonomiska medel att fullfölja utfästelser. Klimatet på den internationella u-hjälpsfronten är alltså av denna anledning kärvt, och som vanligt är det de fattigaste både i Amerika och i världen som drabbas hårdast. USA försvarar sig med att landet bekämpar kommunismen. Tyvärr är resultatet tvärtom det att kommunismen och kommuniststaterna tar hem den psykologiska och politiska vinsten och att de kan framställa sig som mycket beskedligare och bättre än USA, medan USA:s prestige i världen blir allt sämre. Det är väl inte detta som var meningen med kampen i Vietnam och med att USA skickar dit sina unga män. Vi kan naturligtvis inte göra mycket åt saken här i Sverige. Men regeringen kan agera, och det har den gjort på ett såvitt jag förstår föredömligt sätt. Jag vill gärna uttrycka den förhoppningen att regeringen fortsätter att pröva alla framkomliga vägar att påverka USA, kanske inte minst just nu, när Hanoi visat förhandlingsvilja. Vi kan givetvis också protestera. Några ungdomar inom den numerärt högst begränsade FNL-organisationen i Sverige har kastat ägg, bränt USA:s flagga den 1 maj och bråkat med polisen. Självklart måste man ta avstånd från sådana aktioner. Metoderna motverkar bl.a. sitt eget syfte. USA tar emellertid alldeles fel om man där tror, att opinionen begränsar sig till dessa små och desperata grupper. Opinionen här i Sverige är betydligt större och går betydligt djupare än så. Till slut vill jag ta upp en fråga, eftersom jag ser att en ledamot av regeringen är inne i kammaren.

Jag har inte sett dessa uppgifter i svensk press. Tidningens stockholmskorrespondent meddelade nämligen att svenska UD informerat amerikanska ambassaden i Stockholm att de amerikanska desertörerna, som de kallas, och som fått tillstånd att få stanna i Sverige, åtnjuter samma rättigheter som svenska medborgare och är oförhindrade att delta i politisk verksamhet. För dem skulle alltså gälla något annat än det som är vanligt för sådana som åtnjuter politisk asyl. Denna information hade enligt korrespondenten lämnats till ambassadrådet Holloway j:r av chefen för UD:s juridiska avdelning Lennart Myrsten och torde enligt korrespondenten ha varit avsedd att förekomma varje protest från amerikanska regeringens sida. Sådana protester skulle med säkerhet tillbakavisas av moraliska och juridiska skäl, skriver korrespondenten. Han säger att såväl UD som amerikanska ambassaden medger att »konsultationer» ägt rum beträffande de amerikanska desertörerna men att inga demarcher gjorts från USA:s sida. Herr talman! Jag skall sluta med det sagda. Jag har bara velat notera det sista med tillfredsställelse, och det skulle vara intressant att från regeringen få höra vad den har att säga i frågan.

Herr talman! I utrikesministerns frånvaro ber jag att här kort få bekräfta att den uppgift som herr Svensson i Kungälv återgav från en amerikansk tidning i fråga om de amerikanska desertörernas ställning i vårt land i huvudsak torde vara riktig. Jag har inte kontrollerat detaljerna och kan alltså inte gå i god för att tidningen helt korrekt sammanfattat de lagregler, internationella konventioner och bilaterala överenskommelser som måste tillämpas i fråga om desertörer. Men den viktigaste upplysningen i sammanhanget har en annan amerikansk publikation lämnat — US News & World Report — i en artikel den 22 januari, som för övrigt är mycket sympatiskt hållen gentemot Sverige. Det framhålles där att utlämningstraktaten mellan Sverige och Förenta staterna särskilt utesluter överlämnande av medborgare på grund av militära brott. I detta sammanhang får jag kanske också påminna om att de amerikanska desertörernas fall, även om det nu är mycket omskrivet, inte är unikt. Under andra världskriget mottog vi ett stort antal desertörer, särskilt sådana som avvek från de tyska arméerna i Norge och Finland. Vi har senare haft ströfall från olika länder av medborgare som vägrat göra militärtjänst. Man skall också komma ihåg att antalet amerikanska desertörer även i andra europeiska länder är avsevärt. Den tidskriftsartikel som jag nyss nämnde använde uttrycket »tjogtals» i fråga om amerikanska desertörer i vissa västeuropeiska länder, så det är alltså inte fråga om något speciellt svenskt fenomen.

Herr talman! I sin bok »Plundring, svält, förgiftning» konstaterar docent Hans Palmstierna att den mänskliga aggressiviteten, lusten att angripa och försvara måste kunna kanaliseras i en ständigt pågående, oblodig omvandling av världssamhället i solidaritetens tecken. Vem vill inte instämma i en sådan förhoppning eller kanske t.o.m. övertygelse! Mot den ohyggliga bakgrunden av världssamhällets många grymma erfarenheter i gången tid och nu aktuella utvecklingstendenser kan man samtidigt lätt ge sig hän åt tvekan, i så fall självfallet en farlig tvekan, om man inte helt enkelt räknar med mänsklighetens oundvikliga undergång. Om vi först håller oss till vårt lilla hörn av detta globala samhälle, talade man redan för tio år sedan om ett omedelbart behov av en sexdubbling av psykiaterna, en tiodubbling av kuratorerna och en femtiodubbling av psykologerna för att klara behandlingen av kända fall av psykisk eller psykologisk avvikelse från normalt beteende. Dessa uppskattningar grundades på ett betänkande 1958 från den dåvarande mentalsjukvårdsdelegationen. En nordisk arbetarkonferens som på hösten 1959 hölls i Malmö uttalade under intryck av dessa siffror, att man misslyckats med att lösa de mänskliga problemen och fortsatte: »De som skall gå ut i det nya supersamhället måste först och främst vara lyckliga människor. Det bör redan skolan sörja för. Nu får ungdomen där för mycket av saklighet och för litet av värme och idealitet. Vi måste varna för en ensidig skolundervisning, som riskerar att försumma de andliga värdena.» I uttalandet hette det också: »Låt oss använda det väntade framtida ekonomiska överskottet till ökad livsglädje och kontakt. Att göra tillvaron mänskligt trivsam och harmonisk är väl lika angeläget som att höja den materiella standarden.» Ser vi på den tid som följt efter detta uttalande måste vi nog tyvärr konstatera, att det väl nu som då är ungefär lika klent beställt med utrymmet för mänsklig värme och idealitet i skolsammanhang.

Detta tycks gälla även de speciellt människovårdande samhällsorganen. Det är som om någon särskild komponent eller dimension fattades. Det rör sig kanske om den mera personliga och förstående relationen, främst i vårdsituationerna från människa till människa, ett slags läkande relation, som dock mer och mer tycks ersättas med en enbart formell eller legal kontakt. Vi är givetvis tacksamma för den ständigt fortgående utbyggnaden av det sociala trygghetssystemet, en utbyggnad som skett under stor enighet mellan partierna i de stora huvudfrågorna. De olika typerna av hot mot social trygghet i vårt hörn av världen söker vi med detta system hålla under kontroll, t.ex. vid inkomstbortfall vid sjukdom och arbetslöshet. Men ändå är läget långt ifrån tillfredsställande. Vore det bra, skulle en sådan bok som makarna Inghes »Den ofärdiga välfärden» inte ha kommit ut. Och inte heller hade motion nr II: 842 till 1967 års riksdag av de ärade kammarledamöterna och socialdemokraterna fru Eriksson i Stockholm och herr Lindkvist om de eftersatta gruppernas problem behövt väckas. Motionärerna är inte alls med om att allt är väl beställt. Välfärdspolitiken är inte misslyckad, säger de visserligen, men de tillägger med Öövertygelse att den är ofullständig. Liksom makarna Inghe pekar de på att trygghetssystemet är utformat i stort sett enbart för att möta ekonomiska behov. Det finns ju också mänskligt viktiga men försummade emotionella behov, menar motionärerna. Därför har vi mitt i vår välfärd och vår genomsnittligt förbättrade materiella levnadsstandard stora »normala» men eftersatta folkgrupper med sociala svårigheter. Och detta gäller ännu mera om vad motionärerna kallar de utstötta. Välfärden når inte fram till dessa grupper. Deras situation förvärras till och med i vissa avseenden, tillägger motionärerna, som därmed har givit en lägesbeskrivning som vi på vårt håll till alla delar kan godkänna. Motionen kunde därför mycket väl ha skrivits av oss. De som stod bakom denna framstöt fick emellertid röna ungefär samma behandling som företrädare för mitt parti under årens lopp fått göra, då de har varit ute i liknande ärende: att söka få till stånd väsentligt förbättrade och utökade vårdoch stödresurser. Just detta var nämligen också deras recept. Men inga omedelbara åtgärder blev likväl beslutade med anledning av motionen. En av orsakerna till detta läge i den sociala människovården — åtminstone i tätorterna — är att de olika vårdorganen har otillräcklig personal och principiellt ofta arbetar mera på defensiven, inte är uppsökande och i övrigt aktiva för att få kontakt med de behövande grupperna. Man kommer ofta för sent, och man arbetar för mycket på ytan. På många håll har man ännu inte ens försökt inventera sina gamla i kommunen och utifrån en totalbild av deras behov lägga upp planer för vårdverksamhetens utbyggnad i kommunens socialnämnd eller i kommunblockets samarbetsnämnd. Och än värre är bristen på inventering då det gäller de handikappade. Bland dem finns en stor grupp med psykiska handikapp. Den är kanske den största gruppen. Man har inte heller annat än ställvis ägnat sig åt att organisera en mera allmän och effektiv social information för att den vägen söka nå ut till de hjälpbehövande. Även om vårdresurserna har ökat väsentligt under senare år, är de likväl både kvantitativt och kvalitativt otillräckliga. Särskilt beträffande åldringarna är detta onödigt, eftersom vi ju långt i förväg kunnat avläsa befolkningsstrukturens pågående förändring och i god tid avpassa planeringsåtgärderna därefter, främst i vad gäller öppen åldringsvård. Nu står vi alltså mitt uppe i köoch trängselproblemen på åldringsvårdens område. Att förutse sjukvårdens behovsutveckling är givetvis inte lika lätt som i fråga om åldringsvården. Man har ofta sagt att orsaken till att sjukvårdsanspråken ökat så kraftigt hänger ihop med den allmänna standardstegringen i samhället och dettas omvandling till en servicedemokrati. Men detta påstående kan inte täcka hela sanningen. Att, såsom docent Gunnar Lundquist nyligen visade, minimum 5 000 personer per år dör alkoholdöden och att alkoholmissbruket i övrigt liksom narkotikamissbruket i alarmerande takt växer är iakttagelser och samhällsföreteelser som tyder på missförhållanden i själva den sociala miljön. Något är trivselmässigt och funktionsmässigt i olag. Det rör sig av allt att döma om växande missförhållanden, delvis eller kanske främst betingade av svårigheter för vissa grupper att anpassa sig till de nya, mera kompakta samhällsbildningar, som är resultatet av boendemiljöns urbanisering och arbetsmiljöns allt fullständigare mekanisering. Otrivsel och stress drabbar särskilt vissa mindre motståndskraftiga kategorier. Bristen på sjukvårdsresurser är givetvis också betingad av otillräcklig personalutrustning och otillräcklig rekrytering med personal av olika slag — vi har från vårt håll ofta framhållit detta och påyrkat större utbildningskapacitet i vad gäller sjukvårdspersonal. Den procentuella andelen läkarvakanser vid kroppssjukhusen är endast obetydligt lägre än 1963, och vid de psykiatriska sjukhusen har läkarvakanserna rela tivt sett t.o.m. inte oväsentligt ökat. Sverige intar en bottenplacering i Norden när det gäller psykiatrernas andel av läkarkåren. Men man bör sålunda samtidigt inte bortse från att de moderna tätortsoch arbetsmiljöerna som sådana verkar så pressande för många, att de reagerar med olika besvär — psykiska eller fysiska eller både psykiska och fysiska. De växande köerna vid sjukhusen beror, såsom vi alltså ofta framhållit, visserligen på brist på vårdresurser men en smula paradoxalt uttryckt också på en säkerligen starkt ökad brist på hälsa i ett samhälle av en alltmer stressfrämjande struktur. Vi kommer nog aldrig att nå en sådan utbyggnad av vårdresurserna, att de växande behoven av vård fullständigt täcks, om inte förhållandena i samhällsmiljön radikalt påverkas i sjukdomsprofylaktisk riktning. Och det gäller då värnet om både den kroppsliga och psykiska hälsan. Ökade åtgärder måste tydligen sättas in för att skydda människan från de många hälsofientliga förhållandena i teknokratins samhälle, särskilt i vad gäller det psykiska slitage detta medför. Visserligen har hälsovårdsupplysningen fått ökat anslag i år — en ökning med 200 000 kronor — men totalt rör det sig fortfarande om en rätt obetydlig summa i förhållande till de tunga vårdkostnaderna vid sjukhusen d.v.s. för samhällets insatser när sjukdom redan brutit ut.

Industrins svaveldioxidutsläpp uppgår — för att nämna ett exempel — till 300 000 ton per år. Rovdriften på våra naturresurser drabbar i särskild grad även människan. Vi har för länge sedan gått till organiserad attack mot den sociala otryggheten för att främja en god samexistens mellan medborgarna, men det är långt kvar till ett effektivt uppbyggt system av skyddsanordningar för bekämpande av vår växande biologiska otrygghet genom jordoch vattenförgiftningen och luftföroreningarna. Vår biologiska miljö tillföres ständigt nya substanser, vilkas verkningar, kanske fjärrverkningar, man inte tillräckligt sökt klarlägga och inte heller alltid redovisar. Bara i vårt land finns cirka 750 biocidpreparat, som innehåller ungefär 100 olika kemiska föreningar. Den kemiska invasionen kommer inte bara genom dessa preparat utan även genom avgaser från t.ex. sopförbränningsugnar, där allt möjligt — bl.a. den moderna miljöns många nya, fasta förbrukningsartiklar i syntetiska material — går upp i rök, som mycket ogynnsamt påverkar luftsammansättningen, för att inte också nämna avgaserna från bilar, uppvärmningsanläggningar och fabriker. Det är inte stor del av detta kemiska hot mot vår existens, som samhället ännu kommit i gång med att kontrollera. Och forskarna har inte förrän på allra senaste tiden hört av sig. Kontrollen — i den mån den organiserats — sker också utan tillräcklig samordning. I höstas debatterade jag här i kammaren eldningsoljornas beskattning med finansministern — när det egentligen inte rörde sig om en skattefråga utan om en miljövårdsfråga, där miljövårdsministern skulle ha intressen att bevaka. Det utlovades vid denna debatt — det var den 16 november — att en utredning skulle tillsättas och arbeta snabbt med problemet om en högre beskattning av svavelrika eldningsoljor. Men ännu har veterligen ingen utredning tillsatts.

Vi fick för all del förra året för viktiga delar av miljövårdspolitiken ett särskilt ämbetsverk, naturvårdsverket. Detta skapades genom integration av några av de dittillsvarande statliga organen på naturvårdsområdet men utan beslut om någon verkligt utökad kontroll — och skyddsverksamhet. Det nya verket begärde till i år en rätt väsentlig personalökning men fick bara ett par nya tjänster som byrådirektör och någon tjänst som byråingenjör för att stärka kampen mot naturförstöringen. Detta är inte mycket att sätta emot de stora intressen, som ligger bakom de mycket konkreta hoten mot våra naturresurser och mot folkhälsan. Kan eller vill man inte satsa mera på att motverka den växande folkhälsofara som luftoch vattenföroreningen innebär? Totalt uppgår de föreslagna anslagen till naturvård till drygt 108 miljoner kronor, en ökning med 4 miljoner eller cirka 4 procent, d. v. s. ungefärligen endast en indexreglering. Då har bortsetts från vad som kan komma i särpropositioner dels om forskningen, dels om statsbidrag till vattenoch avloppsanläggningar. Vi har blivit ett omgivningshygieniskt u-land och vi kommer alltjämt att vara det, om inte ambitionsnivån inom naturvården väsentligt höjs. Kanske förklaringen till återhållsamheten med anslag till åtgärder avseende det växande hotet mot vår biologiska miljö är att man är inne på tanken att den som använder naturtillgångar t.ex. för något slags produktionsändamål enligt lag skall vara skyldig att återställa de använda tillgångarna i renat skick. Jag tar inte nu ställning till denna som det förefaller riktiga tanke men konstaterar att vi med tillämpning av en sådan princip säkerligen skulle kunna starkt reducera den biologiska miljöförstöringen. Vi bör naturligtvis avvakta den aviserade propositionen om miljövårdsforskning, innan ett definitivt omdöme fälls. Den propositionen skall bygga på naturresursutredningens båda <betänkanden från i höstas. Redan nu kan man dock ställa sig tvekande till lämpligheten av den av utredningen föreslagna miljövårdsnämnden, som skulle verka vid sidan om naturvårdsverket. Man vill också gärna efterlysa organiserade = forskningsåtgärder «rörande bullerproblemet, som väl naturligen bör integreras i miljövårdsforskningen. På tal om buller kommer ytterligare ett statligt organ in i bilden som miljövårdande ämbetsverk, nämligen luftfartsverket då det gäller flygbuller. Här reser sig åter kravet på bättre samordning. Man skulle kunna fortsätta att tala om vikten av större bredd i det profylaktiska greppet då det gäller folkhälsan och även ta upp friluftslivet som en profylaktisk åtgärd, värd mycket större satsning än den blivit föremål för genom det bara något ökade anslaget till fonden för friluftslivets främjande. Genom en väsentligt ökad satsning på friluftslivet skulle man kunna kraftigare motverka de många fysiskt och psykiskt riskabla miljöerna i det moderna tätortssamhället med åtföljande livsföringsfel, främst bland ungdomen, bl.a. via växande konsumtion av olika slags folkgifter. Det blir säkerligen anledning att återkomma till frågan om ungdomens giftmissbruk längre fram. Vi brukar tala om vikten av en helhetssyn på människan, särskilt vid behandling av människor i svårigheter. Detta synsätt ligger bakom samman slagningen av socialoch medicinalstyrelserna och samordningssträvandena på både det primärkommunala och landstingskommunala planet på människovårdens olika fält. Fråga är om inte denna helhetssyn har till konsekvens att även de problem, som jag berörde i början av detta anförande, behov som vetter mot den emotionella sidan av personligheten, bättre bör beaktas. Näst intill denna fråga eller inbyggd däri ligger spörsmålet om en livsåskådning, om våra grundläggande värden, basvärderingarna för människan i demokratin. Man säger att vi lever i pluralismens fria tidevarv, där trolöshet mot alla värderingar är allmän. En sådan feltolkning av begreppen pluralism och trolöshet kan inte leda till annat än kaos och anarki.

Det är i år 20 år sedan denna deklaration antogs och året är därför de mänskliga rättigheternas år. För övrigt är det också 20 år sedan Europarådet bildades. Vi behöver bestämt i denna tid främja och garantera rätten att få tala om de ofta mycket personligt präglade spörsmålen om de grundläggande värdena och livssynen jag här nämnde. Elise Ottesen-Jensen sade i en intervju strax före jul att socialvården lätt bara blir en avlastningsplats för människor i svårigheter, ty ingen har tid att tala med dem. Och så tillägger hon: »Vi behöver något som motsvarar den katolska bikten ... . Det skulle rentav löna sig ekonomiskt. Som en preventivåtgärd.» Alla som ägnar sig åt ett mer personligt präglat arbete genom en fördjupad omvårdnad av enskilda personer i helhetssynens tecken inom organisationer och samfund med sådant vårdintresse, t.ex. kyrkorna och deras ledare, bör därför inte av samhället hindras att utöva sin verksamhet genom t.ex. byggnadsrestriktiva åtgärder. Samhället bör i stället tillse att de får livsrum och stöd, såvida de inte direkt inkräktar på andras intresseområden eller stör samhällsordningen. Statsrådet Rune Johansson har offentligt medgivit att till nödvändiga serviceanläggningar, för att ett samhälle skall fungera väl, hör bl a. kyrkliga samlingslokaler. Man får hoppas att denna uppfattning, åtminstone efter den 1 oktober i år — då investeringsavgiften för oprioriterade byggnader inte längre skall utgå — skall få praktisk tillämpning i större utsträckning än som nu varit fallet under en längre tid. Flagranta exempel på att kyrkosamfund i Stockholm hindrats att bygga föreligger och har nyligen debatterats här i kammaren. Jag har, herr talman, uppehållit mig vid en del inrikespolitiska problem. Det kan i det utrikespolitiska perspektivet, som herr Svensson i Kungälv drog upp, synas väl ensidigt och kanske litet självupptaget att göra detta. Vi står ju i detta perspektiv inför befolkningsexplosion, <världssvält och krigshot. Emellertid kan vårt ansvar mot uländerna inte bäras till fullo och med allt större kraft, om vi har alltför många svåra och stora inrikespolitiska problem att brottas med. En av de viktigaste bland de närmaste uppgifterna i fråga om stöd åt u-länderna är för Sveriges vidkommande att vid UNCTAD konferensen i februari med eftertryck och insikt söka främja tillkomsten av överenskommelser om handelspolitiska förmåner vid export — framför allt av råvaror — från dessa länder.

Helhetssynen på människan måste få global räckvidd.

Herr talman! Huvudtemat för årets stora FN-kampanj stöder sig på de fundamentala principerna om de mänskliga rättigheterna. Ofta upprörs våra sinnen över grymheter som vi hör berättas från Vietnam och andra länder där oskyldiga människor utsätts för lidande och terror. Dagligen hör vi talas om medmänniskor som genom krig och politiska oroligheter lever i misär i flyktingläger eller förgäves söker fristad i länder där lugna förhållanden råder. Många gånger måste man ställa sig frågan: Hur skulle vi svenskar handla om de mänskliga rättigheterna sattes ur spel och vi själva med eller utan tvång skulle få avgöra om vår nations grund läggande humanitetsoch rättsprinciper skall gälla? I samband med baltutlämningen 1946 ställdes vår regering och riksdag kanske mer än någonsin tillförne inför sådana problem. Trots en våldsam folkopinion utlämnades 146 baltiska flyktingar. Många av flyktingarna var underåriga pojkar som enligt svensk sociallagstiftning borde ha tagits om hand av en barnavårdsnämnd. Trosvissa om rättsprinciperna i vårt land och utan hänsyn till asylrätten utlämnade vi människor som sökt skydd här till ryska fångläger, där många av dem mötte en alltför tidig död i Sibirien. Aldrig glömmer jag scenerna i Trelleborg. Hamnen var spärrad av höga plank med taggtråd. En efter en tvingades flyktingarna över landgången till fartyget Belovstrov. Mången polis och militär grät över att behöva medverka i detta fruktansvärda drama. Flyktingar av vilka många var utmärglade efter hungerstrejker eller vacklade av svaghet efter att förgäves ha sökt begå självmord föstes, bars eller släpades mot sin vilja till fartyget. En lettisk pojke Silamekelis hade kört bägge händerna genom de tjocka fönsterglasen i polisbussen. Den svenska vaktpersonalen orkade inte — det blev sex ryssar som fick släpa den halvt förblödde pojken den sista biten över landgången. Endast ett fåtal balter lyckades undgå tvångstransporten. Några genom att begå självmord. Andra hade genom misslyckade självmordsförsök blivit inlagda på sjukhus och var i ett sådant tillstånd att de ej kunde transporteras. Edvin Alksnis tillhörde de senare. När han fick höra att han trots sitt tillstånd ändå skulle borttransporteras körde han i ett obevakat ögonblick en blyertspenna i ena ögat för att på detta sätt söka döden. Edvin Alksnis överlevde och blev aldrig utlämnad ... Efter att ha omväxlande flytt från tyskar och ryssar flydde han så småningom från Sverige till England, men nu som inva lid. Nervsjuk, med partiellt förlorad talförmåga, lam högersida och ett öga började Alksnis åter kampen för livet. Man måste oundgängligen ställa sig frågan om inte Edvin Alksnis på något sätt genom svenska myndigheter skall erhålla ersättning t.ex. en svensk livränta. Själv säger han så här långt efteråt: »Jag är inte längre bitter över vad som hände i Sverige. Vi blev väl ett slags politisk handelsvara då det ansågs angeläget förbättra relationerna med Sovjet. Kanske skulle jag ha handlat likadant om jag haft makten och ställts inför kravet att lämna ut några hundra skyddslösa svenskar.» Många ledande personligheter i vårt land reagerade starkt vid tiden för baltutlämningen.

Dåvarande arméchefen A. Douglas skriver i sin bok Jag blev officer: »Det fanns ingenting som tvingade den svenska re geringen villfara ryska anspråk på att utlämna dessa internerade.» Undertecknad och många med mig frågar sig: Vad är sanning? I dessa dagar utger Lettiska föreningen i Sverige Daugavas Vanagi en man kan säga baltisk vitbok under titeln De internerade balternas tragedi i Sverige år 1945— 1946. Vår regerings handlingar och dokument från denna tid är ännu för lång tid framåt hemligstämplade. Men är tiden nu inte mogen för att lägga papperen på bordet? Jag förstår att dåvarande regeringen måste haft starka skäl för sitt handlande. Även om inte allt vårt agerande i balttragedin kan ursäktas måste vi ändå trovärdigt och ärligt försöka förklara alla omständigheter varför Sveriges regering under denna så svåra tid ansåg sig tvungen handla som den gjorde. Det måste vara viktigt i en demokratisk nation att en sådan åtgärd vidtages som en självrannsakan för att göra upp det förflutna men framför allt för att förhindra att de mänskliga rättigheterna en gång i framtiden ånyo åsidosättes. Med stöd av vad jag framfört i min interpellation hemställer jag om kammarens tillstånd att till hans excellens statsministern ställa följande fråga: Är hans excellens statsministern villig medverka till att en vitbok rörande baltutlämningen 1945—1946 utges i syfte att från svensk sida bringa klarhet i vårt handlande under denna tragiska tid?

Herr talman! I anslutning till det avsnitt i nionde huvudtiteln, som handlar om naturvård och friluftsverksamhet, vill jag göra några kommentarer.

Det skall gärna erkännas att viktiga initiativ på detta område på sistone har tagits av regeringen. Dessa ledde bl.a. till 1967 års riksdagsbeslut om inrättandet av en samordnad och utbyggd organisation för natur-, vattenoch luftvård, statens naturvårdsverk. Även de vid länsstyrelserna inrättade naturvårdssektionerna bör bli av stor betydelse för aktivare insatser på naturvårdsområdet. Den förstärkning av naturvårdsverkets resurser, som föreslås i årets budget för att fullfölja arbetet med att motverka föroreningar av olika slag, får väl betraktas som en första början till verkliga kraftåtgärder för att man skall kunna komma till rätta med missförhållandena på detta viktiga område. Inom centerpartiet betraktar vi hittills vidtagna åtgärder endast som inledningen till en från samhällets sida mer målmedveten satsning på ett långsiktigt handlingsprogram i fråga om miljöpolitiken. Med begreppet miljöpolitik vill vi i centern ge välfärdsbegreppet en helt ny dimension, där människornas anpassning, trivsel och psykiska trygghet tillmätes större betydelse i förhållande till ensidig materiell standardsträvan. Med en sådan målsättning är det klart att miljöpolitiken inte kan isoleras till vissa begränsade frågeställningar eller områden, utan den berör mer eller mindre de flesta samhällsområden. Dit hör inte bara frågan om vår yttre miljö, som t.ex. natur, luft, vatten och bebyggelse, utan även frågan om människornas anpassning till varandra och den verklighet som omger dem. Biologiska och medicinska förhållanden måste studeras liksom själva anpassningsprocessen i olika miljöer. Enligt centerpartiets mening måste vi skaffa oss en helhetssyn på miljövården, om utvecklingen skall kunna ledas in på gynnsamma banor. Stress och psykiska störningar har blivit en allvarlig folksjukdom. Med fog kan man fråga sig, om mentalhygieniska aspekter tillräckligt beaktas i samhällsplaneringen och då det gäller att utforma människornas arbetsmiljö. Det är politikernas skyldighet att utveckla ett samhällssystem där så många som möjligt kan finna trivsel och arbetsglädje. Socialmedicinska erfarenheter måste komma till ökad användning. Helhetssynen på människan och miljön måste komma till uttryck, inte minst i rådgivningen och hjälpen inom socialvården och arbetsvården. Den aktiva rehabiliteringsverksamheten måste ytterligare byggas ut. Den moderna tekniken har stor skuld till att miljöfrågorna är brännande över hela världen. Men tekniken är också samtidigt vårt förnämsta hjälpmedel då det gäller att komma till rätta med miljöbetingelserna. De flesta beslut som påverkar samhällsutvecklingen bygger på ekonomiska kalkyler och resonemang. Detta gäller i alldeles särskilt hög grad i fråga om våra naturresursers utnyttjande. Härvid har i alltför hög grad kortsiktiga ekonomiska fördelar och vinster beaktats medan de mera långsiktiga <skadeverkningarna helt förbisetts eller kommit i skymundan. Med de hjälpmedel som forskning och modern datateknik ställt till vårt förfogande bör det emellertid vara möjligt att upprätta ekonomiska kalkyler som är anpassade till såväl fysiska som sociala miljöfaktorer. Sverige bör ha tillräckliga resurser och kunskaper för att på ett ekonomiskt riktigt sätt utnyttja sina naturresurser utan att fördenskull förstöra själva naturkapitalet. Exploateringen av naturen måste ledas in i cykliska banor. Det som tas från naturen måste i så hög grad som möjligt återföras dit för att på så sätt på nytt komma in i produktionen. De kostnader som är förenade med en god miljövård måste solidariskt bäras av samhället. I framtiden måste företag, kommuner och övriga som utnyttjar naturresurser av skilda slag, bära sin del av kostnaderna. Lagstiftning, avgiftsbeläggning och krav på en god planering är de medel samhället måste använda för att tvinga fram en bättre hushållning med våra naturresurser. Vi behöver också bättre kunskaper om hur människorna klarar olika påfrestningar och ökade insikter om vilka faktorer som hotar vår livsmiljö. Forskning, utbildning och upplysning har givit oss ökade kunskaper och har varit till god ledning på det tekniska och ekonomiska området och måste också ge oss ledning i miljöpolitiskt hänseende. Miljöfrågorna har en i högsta grad internationell räckvidd. Inget land kan isolera sig från den övriga världen på detta område. Radioaktivt spill, luftoch vattenföroreningar och oljeutsläpp är några miljöförstörare som inte känner av några gränser. Det är hög tid att alla goda krafter i världen förenas i ansträngningarna att rädda vår jords resurser åt kommande generationer. Hur det väldiga slöseriet med världens naturtillgångar skall kunna hejdas och hur utvecklingsländernas försörjningsproblem skall kunna lösas borde, för att inte säga måste, få högsta prioritet i ett internationellt samarbete där de på ekonomiska resurser rika nationerna verkligen känner sitt ansvar. Det råder inget tvivel om att det ännu finns tillräckliga resurser i världen för att lösa hela mänsklighetens försörjningsproblem, om åtgärder sätts in tillräckligt snabbt och effektivt.

Man hör ofta folk säga, att det gör varken från eller till hur en liten nation som Sverige tycker och handlar i denna fråga; vi är i internationella sammanhang för betydelselösa för att i någon nämnvärd grad kunna påverka utvecklingen. Detta resonemang tror jag är helt felaktigt. Opinionsbildningen har i våra dagar på vilket område det än må vara en väldig genomslagskraft. En mängd företeelser inom de mest skilda områden av mänsklig aktivitet är bevis härpå. Sverige kan både genom egna exempel och genom aktiv medverkan i det internationella hjälparbetet påverka världsopinionen och därigenom bidra till att utlösa de krafter som tydligen finns latenta i alla nationer, inte minst bland ungdomen, till ett positivt samarbete i fredens och försoningens tecken. Lika väl som vi med tanke på framtiden måste planmässigt hushålla med våra egna naturtillgångar, lika angeläget är det att det även på det internationella planet kommer till stånd ett effektivt samarbete i samma syfte. Vår höga levnadsstandard beror ju till väsentlig grad på att vi liksom världens övriga industrinationer hittills kunnat exploatera våra egna och utvecklingsländernas råvaror till priser som inte stått och fortfarande inte står i rimlig proportion till de priser de betingar i förädlat skick. De moderna kommunikationsmedlen har på ett avgörande sätt minskat avstånden och fört länder och folk närmare varandra och gjort dem helt beroende av varandra. Skall världen över huvud taget ha någon framtid, måste samarbete och förståelse ersätta agg ressivitet och en ansvarslös exploatering. Varje nation — stor eller liten — måste lämna sitt bidrag till en sådan utveckling. Efter denna utvidgning av miljöbegreppet till det globala fältet vill jag några ögonblick ytterligare uppehålla mig vid vad vi i centerpartiet anser bör ingå i ett långsiktigt handlingsprogram för vår miljöpolitik. Främst måste ökade resurser ställas till förfogande för forskning och utbildning. All forskning berörs direkt eller indirekt av frågan om vår miljö. Naturresursernas utnyttjande är ett viktigt forskningsområde, och en värdefull utredning i detta ärende har också nyligen avlämnats. Den socialmedicinska och hälsovårdsorienterande forskningen är en annan viktig gren med hög prioritet. I tilllämpningsgrenar såsom samhällsoch bebyggelseplanering finns stora fält för miljöforskningsuppgifter. Att sammanföra uppgifter från dessa och andra sektorer och att göra riktiga synteser är en svår men betydelsefull uppgift. En av de mest angelägna forskningsuppgifter som måste lösas är problemet att till konventionella ekonomiska begrepp översätta miljöfaktorer av social och fysisk natur. I praktiken betyder detta en tillämpning av en ny teknik, ett nytt och riktigare sätt att planera samhället. Vidare bör miljöpolitiken syfta till att försöka minska de psykiska påfrestningarna i vårt alltmer urbaniserade och komplicerade samhälle och öka individens känsla av trygghet och trivsel i tillvaron. Därför måste medicinsk forskning om stressmekanismerna och psykiska skador stimuleras. Urbaniseringsprocessens inriktning till ett fåtal storstäder betraktas av många teoretiskt inriktade samhällsplanerare som en nära nog naturbunden företeelse, som på allt sätt bör understödjas och som inte får motverkas. Centerpartiets uppfattning är att den till väsentlig grad grundar sig på av samhället fattade beslut, på lagar och förordningar. Befolkningsomflyttningen kan ledas i andra banor t.ex. genom en målmedvetet bedriven regional utvecklingsplanering. Urbaniseringsprocessens konsekvenser för de enskilda individerna såväl i tätorter av skilda storlekar som i glesbygden måste förutsättningslöst studeras. Utvecklingsplaner får inte grunda sig enbart på företagsekonomiska delkalkyler, utan man måste ta hänsyn till de totala effekterna för samhället. Även under fritiden berörs vi av miljöpolitiken. Fritiden måste kunna användas på ett meningsfullt sätt. Därför måste vi redan nu planera för den ökade fritid, som vi i framtiden har att räkna med. Samhällsplaneringens resultat har en avgörande betydelse för vår anpassning och trivsel. I samhällsplaneringen måste den fysiska markanvändningsoch bebyggelseplaneringen underordnas en miljöplanernig, som bygger på långsiktiga hänsynstaganden till människornas önskemål och behov i stället för på kortsiktiga ekonomiska delkalkyler. Vår nuvarande organisation på samhällsplaneringens område är för splittrad och otidsenlig och måste ersättas av en ny och effektivare. Frågan om bebyggelseplanering, markanvändning och naturresursernas användning över huvud taget bör samlas under ett departement. Samhällsplaneringen på länsnivå måste samordnas i en organisation på länskommunal grund. Den lokalt detaljbetonade planläggningen skall som hittills åvila kommunerna. Den hittills förda bostadspolitiken har i alltför stor utsträckning grundat sig på enbart kvantitativa resonemang. Bebyggelseområdenas totala funktionsduglighet, miljömässigt och ekonomiskt, beror till stor del på den strukturella uppbyggnaden och lokaliseringen av olika verksamheter. Forskningen och konsekvenserna av olika förläggningar av bostäder och arbetsplatser, service, skolor och kulturella aktiviteter måste kraftigt ökas. Klarare standardnormer för bostadsområdena bör utarbetas, exempelvis för bullerfrihet, trafikfrihet och allmänt trivselfrämjande åtgärder. Inte minst måste uppmärksammas, att de långa restiderna till och från arbetet för många människor kommit att överstiga de = arbetstidsförkortningar som uppnåtts under senare tid. En kraftig satsning på byggandet av marknära flerfamiljshus liksom också av småhus måste göras, t.ex. genom premiering i den statliga kreditgivningen av produktionsformer som leder till låga produktionskostnader för sådana hustyper. Servicefrågorna måste lösas bättre både i tätorternas bostadsområden och i glesbygden. Framför allt för barnen kan tätortsmiljön innebära faror såväl fysiskt som psykiskt. Barn har inte samma möjligheter som vuxna att förstå och framföra klagan, om miljön omkring dem är otillfredsställande. Barnens miljö vid sidan om själva bostaden måste förbättras, och arbetet med att skaffa anvisningar härvidlag för planering och projektering måste påskyndas. Av största vikt för barnen är att öka trafiksäkerheten genom trafikdifferentiering. Den påbörjade forskningen om tätorternas trafikmiljö bör stödjas. Samhället måste på alla områden stimulera till sådana investeringar som kan motverka vattenoch luftföroreningar och andra immissioner. Då det för företagen oftast är fråga om mycket kostnadskrävande åtgärder bör gynnsamma avskrivningsregler snarast införas. Kommunernas möjligheter att få statsbidrag för att lösa vattenoch avloppsfrågorna bör förbättras. Endast omkring en tredjedel av Sveriges befolkning är med sitt avloppsvatten ansluten till reningsverk med mekanisk och biologisk rening. Reduktion av närsalter förekommer inte alls. Statsbidragsbestämmelserna måste utformas så, att byggandet av reningsverk med fullständig rening stimuleras. Det rötslam som erhålles får inte släppas ut i vatten utan skall helst återföras till jorden. Även om ansträngningarna att rena avloppsvatten från närsalter påskyndas, kommer det att dröja länge innan tillfredsställande resultat nåtts. Under tiden försämras vattenkvaliteten snabbt i vattendragen och de växer igen. Tillförseln av närsalter till vattendragen måste därför på alla sätt minskas. Fosforförorenande ämnen bör avgiftsbeläggas eller förbjudas. Närmast aktuella härvidlag är de syntetiska tvättmedlen som kraftigt bidragit till att öka mängden av fosforhaltiga salter i vattendragen. För att klara de föroreningsproblem som det moderna jordbruket för med sig kommer det att krävas stora investeringar. Den skattemässiga behandlingen blir avgörande för jordbrukarnas bedömning av möjligheterna att genomföra de nödvändiga investeringarna. De nuvarande skattereglerna bör därför med det snaraste överses och ändras i syfte att stimulera vidtagande av åtgärder mot föroreningar av olika slag. Forskningen för att ersätta giftiga ämnen som nu används i jordbruket måste intensifieras liksom arbetet på att skapa effektiva reningsmetoder, som lämpar sig för de relativt små företag som det här är fråga om. Av största betydelse för vår trivsel är tryggheten att ha arbete och därmed utkomst, men även arbetsplatsens lokalisering är av stor betydelse. Flyttning av folk mot deras egen vilja beroende på brist på arbete i den trakt där de önskat stanna har särskilt för medelålders och äldre arbetskraft betytt stora påfrestningar, familjeslitningar = och ibland rena tragedier. En större hänsyn måste visas människornas önskemål om bostadsort. Centerpartiet har länge krävt att man inte bara skall flytta människor från den ena bygden till den andra utan att man också med samhällets medverkan flyttar arbetsplatser från en ort till en annan. Ännu kraftigare ansträngningar måste emellertid göras. Framför allt är detta viktigt i såväl stortätorterna som i glesbygderna. En regional utvecklingsplanering behövs, om vi skall få balans i befolkningsomflyttningarna. För att känna trivsel i arbetet måste de anställda kunna påverka sina arbetsförhållanden, ledighet, tillräckliga skyddsanordningar o.s.v. Lika viktigt är det att den anställde känner sig delaktig i produktionsprocessen och att det är ett meningsfyllt arbete han utför. Känslan av att man kan klara arbetsuppgifterna är en viktig trivselfrämjande faktor. Yrkesvägledningen måste byggas ut, så att de för den enskilde lämpligaste arbetsuppgifterna kan erhållas. Och så till slut: Sverige har möjlighet att bli ett föregångsland på miljövårdens område. Vi bör medverka till att de stater, som nu byggs ut tekniskt och ekonomiskt, inte upprepar de misstag, som världens industriländer = hittills gjort, utan väl tar till vara de positiva sidorna. Världens politiker måste förmås att känna större ansvar för miljöfrågorna.

Herr talman! Anställningstrygghet, ekonomisk trygghet och tryggheten av ett starkt försvar har ingående debatterats under denna remissdebatt. Men det finns också en annan sorts trygghet: miljötryggheten. Herr Grebäck har här uttömmande redogjort för hur den tryggheten skulle se ut. Jag skulle vilja fortsätta hans resonemang genom att fundera litet över hur vi skall skapa denna trygghet. Vetenskapen och erfarenheten visar oss att rent vatten och ren luft snart inte existerar. Vi börjar få svårt att finna rastplatser utefter våra vägar där inte skräphögarna dominerar. Vattnet i våra sjöar blir allt grumligare och stränderna växer igen av algvegetation. Vi vågar inte äta fisk av rädsla för kvicksilverförgiftningar. Trafikskadestatistiken — ca 2 400 fall per dag i detta land — talar sitt tydliga språk om tryggheten på våra vägar. Vi vågar inte släppa ut våra barn ensamma för att leka, och tunnelbanan har blivit ett kommunikationsmedel som många inte vågar utnyttja av rädsla för överfall. Vi räds för att bli gamla, därför att det kanske inte kommer att finnas plats för oss i härbärget. Våra jordar besprutas med biocider, men vi vet ingenting om anrikningen av dessa i den föda vi äter. Vi gör vår värld alltmer otrygg. Insikten om dessa förhållanden har vaknat sent, och den har vaknat sist hos politikerna. Vetenskapsmännen har ställt fakta till vårt förfogande, men samhället har fortsatt att sova; likväl är det vi politiker som har ansvaret för utformningen av vår livsmiljö. Naturresursutredningens betänkande Miljövårdsforskning redogör på ett föredömligt sätt för den vetenskapliga grund vi i dag har att bygga på. Regeringen har aviserat en proposition angående organisationen av den framtida forskningen på detta område. Forskning måste emellertid följas av konkreta förslag; annars blir den ju värdelös ur samhällsförbättringssynpunkt. När jag läste igenom statsverkspropositionen, blev jag förvånad över den oförmåga att föreslå konkreta åtgärder som där kom till uttryck. Det verkar nästan som om de fakta som i dag föreligger, av regeringen endast skulle ses som ett underlag för vidare forskning på dessa områden men underkännas som grund för konkreta förslag till åtgärder och lagstiftning för att stoppa den miljöförstöring som äger rum här i landet. Visst är miljövården ett stort politiskt fält, men storleken får inte vara så skrämmande, att man försöker fria sig från mindre populära åtgärder under förespegling av ytterligare forskning. Det är vad som under lång tid har hänt på miljövårdens område. Alla miljövårdsmotioner från oppositionshåll i denna kammare har under flera år hänvisats till naturresursutredningen, och nu har denna utredning framlagt sitt betänkande. Redan innan vi fortsätter utbyggnaden av denna utomordentligt viktiga forskning har vi därmed fått fakta att lägga till grund för vårt vidare handlande. Låt mig som exempel ta bilavgaserna. Vi är inställda på att få ut så hög motoreffekt som möjligt av våra bilmotorer. Som en följd härav får vi, särskilt i tätbebyggda områden, i oss en icke tolerabel mängd bly samtidigt som koloxidhalten i luften blir allt högre. Mot motoreffektkravet står vetenskapens ord om att luftföroreningarnas långtidsverkningar utgör det allvarligaste hotet mot folkhälsan. Tetraetylblyet och orena avgaser, svavelföroreningar från fossila bränslen liksom förbränningsprodukter från avfall fortsätter relativt ostörda sin destruktiva inverkan på oss människor. Jordbruksministern kan förstås säga att vi forskar om bilavgaser i Studsvik. Ja, men varför har vi inte klargjort vilka värden som med nuvarande erfarenheter kan accepteras? Med dessa värden som grundval kan sedan forskningen bygga vidare. Så har man gjort i USA, och det har inneburit att bilfabrikanterna praktiskt fått foga sig i dessa krav. Varför fortsätter finansministern att ta ut högre energiskatt på den minst luftförorenande oljan och varför kräver vi inte rening av avgaserna vid sopförbränning åtminstone i våra tätorter, så mycket mer anmärkningsvärt som plastavfallet ökar med en enorm hastighet? Ännu värre är situationen på vattenfronten. Allteftersom färskvattentäkterna försämras försvåras vår planering för vattenförsörjningen. Vi utfärdar visserligen rekommendationer, men vad finns det för värde i rekommendationerna, om de inte följs upp av en effektiv kontroll eller med andra ord lagstiftning? Detta gäller utsläpp från såväl industrier som jordbruk samt kommunalt avloppsvatten. Närsaltproblemet togs nyss upp av herr Grebäck. Detta problem blir allt större i vårt land. I Tyskland har man redan lagstiftat om maximihalten av fosfater i tvättmedel. Här nöjer vi oss med att låta enskilda tvättmedelsfabrikanter forska och marknadsföra mindre skadliga produkter, men vad har vi för garanti för att konsumenterna väljer dessa typer av tvättmedel? Statens institut för konsumentforskning har dessutom kommit fram till att bästa tvättverkan uppnås om huvudtvättmedlet är byggt på tvålbas, men försäljningen av tvåltvättmedel uppgår i det här landet bara till 4 procent av den totala tvättmedelsförsäljningen. Tvålbasen i tvättmedel verkar icke vattenförorenande. Ett annat problem är avfallskvarnarna. Jordbruksministern är säkert medveten om att det varje dag installeras hundratals avfallskvarnar i detta land, och de kopplas till avlopp som på intet sätt är lämpade att ta emot avfallet i fråga. Jag vill passa på att erinra om situationen i Kristianstad. Jag läste att länsläkaren där gjort en anmälan. Det klagas nämligen över att reningen i Kristianstads reningsverk bara uppgår till omkring 30—40 procent, vilket är en oerhört låg reningsgrad. Samtidigt konstateras att Hammarsjön är helt igenvuxen. Kan vi tolerera en fortsatt vattenförorening? Jag vill ställa frågan: Är inte tiden inne för en lagstiftning? Det räcker kanske inte med de bestämmelser som aviserats i en proposition från jordbruksministern om att statsbidragsbestämmelserna skall utformas så, att en höggradigare rening ställer sig mera fördelaktig för kommunerna? Vi inom högerpartiet anser att det också måste anläggas rent biologiska och medicinska synpunkter på problemet, och det måste skapas normer för hur stor förorening av avfallet som kan tolereras. Herr talman! Jag har försökt betona nödvändigheten av att samhället säger ifrån just beträffande vad som kan tolereras i fråga om luftoch vattenföroreningar. Det finns ett område där regeringen har ingripit, nämligen i kvicksilverfrågan. Den gjorde det relativt sent, först när förgiftningar redan konstaterats, flera av dem med dödlig utgång. Man gjorde det också för sent ur andra synpunkter. Konstaterad kvicksilverhalt i fisk från vissa sjöar har inneburit en ur hälsosynpunkt olycklig minskning av den totala fiskkonsumtionen här i landet. Därtill kommer sedan de tidigare berörda mycket negativa verkningarna för fiskets yrkesutövare. Jag vill också säga några ord om biociderna. Biocider har varit i bruk i vårt land under ett par decennier. Vi vet nu att t.ex. de klorerade kolvätena har en tendens att koncentreras ju högre upp de kommer i näringskedjan, men vi har ingen kontroll över hur mycket biocider vi får i Oss. Redan 1951 utförde jag själv DDT-analyser i USA. Där hade man redan då en i lag fastställd kontroll av samtliga industriella produkter av apelsiner och tomater. Här i Sverige har vi nu, 17 år senare, ingen sådan kontroll. Vi kan bara hoppas att producenterna inte överdoserar biociderna; i övrigt får vi fortsätta med att känna oss otrygga. Ett alternativ till biociderna är försöken att få fram sjukdomsresistenta sorter, men jordbruksministern har som jag bedömer det inte varit särskilt generös i årets statsverksproposition när det gäller att anslå medel till den typen av forskning. Jag vill fråga: Har vi råd att underlåta att i mycket hög grad intensifiera den forskningen? Vad landsbygdsproblemen angår har herr Eliasson i Moholm redogjort för vårt partis syn på naturförstöringen och samhällsomvandlingen. Vi måste inom alla områden satsa på den förebyggande miljövården. Vi kan inte bara forska och vänta med att vidta åtgärder till dess skadorna har blivit irreparabla. Samma sak gäller utformningen av samhällsmiljön i stort. Vi får inte bara konstatera de negativa estetiska, sociologiska och medicinska effekterna. Vi måste också ta konsekvenserna av den fortgående urbaniseringen och angripa problemet så att säga från andra sidan och se vad vi kan göra för att förhindra att skadorna uppstår. Bostadssituationen — som jag inte skall tala så mycket om — har i många avseenden bidragit till att samhällsplaneringen inte kunnat ske med sikte på att tillgodose människans-konsumentens behov. Vi har byggt konventionellt och utan hänsynstagande till de forskningsresultat vi ändå har på området. Våra livsformer och vår familjestruktur har förändrats. Vad som hänt med bostäderna är att de har blivit mera eleganta, men de har inte utformats så som de bostadssökande vill ha dem. Följderna av vår dåliga miljövård är svåra. När det gäller samhällsplaneringen har herr Grebäck talat om stressen som en folksjukdom, och vi kan också konstatera att ungdomskriminaliteten och narkotikamissbruket växer. De frågorna hör också ihop med miljöpolitiken. De medicinska konsekvenserna av miljöförstöringen håller på att bli märkbara överallt. Vi känner till sambandet mellan luftföroreningar och lungcancer. Det räcker inte längre — för att här koncentrera vad jag velat säga i en enda mening — att bara satsa på försök att bota cancern. Vi måste angripa sjukdomen också från andra hållet genom att förebygga att den eller andra sjukdomar drabbar oss, vårt land, vår flora eller vår fauna. Vetenskapen har givit oss en grund ati stå på; nu är det vi politiker som måste fortsätta.

Herr talman! Jag skall inte fresta till en debatt i kväll kring det såsom vi alla vet mycket angelägna ämne som de tre senaste talarna har tagit upp. Ämnet är angeläget, och i verkligheten uppmärksammades frågan om miljön och föroreningarna mycket tidigt. Jag har i min hand en bok, som jag skall tillåta mig att läsa några meningar ur. Det är fråga om en miljöbeskrivning och det står där följande: »Vattnet är svart och tranglänsande, men efter hand som fabrikerna börja uttömma sitt slamvatten uppstå olikfärgade fläckar kring kloaktrummornas mynningar, och var och en av dessa fläckar luktar på sitt sätt till dess den flyter ihop med de andra. Här spy fabriker av alla slag ut sin orenlighet, väverier, spinnerier, verkstäder, kritbruk, slakterier.» Den som jag nu citerade var Axel Danielsson och beskrivningen var hämtad från Ett förstamajblad, 1894. Jag har velat återge dessa rader, herr Grebäck, därför att jag tror att det vore fullständigt felaktigt att tro, att föroreningsproblem och önskan om en renare och bättre miljö skulle ha aktualiserats första gången när centerpartiet 1964 väckte sin motion om miljöpolitiken. Dagens miljöpolitik utgör i verkligheten en fortsättning på en mångårig verksamhet, ja, en kamp som har pågått under årtionden för att göra vårt samhälle sundare, renare och bättre att 1eva i. Inte minst kan man i detta sammanhang se en linje som går från arbetarrörelsens och fackföreningsrörelsens protester redan under slutet av 1800-talet mot den osunda miljön och fram till dagens samhälle, vårt rikesamhälle med dess ökade möjligheter att ta itu med dessa problem. Jag hoppas att vi skall få tillfälle att återkomma till denna diskussion när vi om några veckor får möjligheter att ta upp en debatt i anslutning till den särskilda proposition, som re geringen kommer att lägga fram om organisationen av forskningen på naturvårdens område. Jag har därför nu bara velat helt kort erinra herr Grebäck om det förgångna. Men jag vill också knyta an till något modernare företeelser. Vi skall inte glömma bort de insatser som min företrädare som jordbruksminister gjorde på vattenvårdens område. Otvivelaktigt var hans insatser, som ju bl.a. ledde till tillskapandet av vatteninspektionen, av utomordentligt stor betydelse. Jag vill erinra om att vi redan på början av 1950-talet hade en stor debatt i dessa frågor. Den knöts då till strandlagen i samband med att socialdemokratin = aktualiserade «ett skydd av våra stränder, och man mötte i dessa strävanden ett hårt motstånd från borgerligt håll. Den aktuella diskussionen kan sägas till största delen grunda sig på naturvårdsutredningens arbete, som inleddes år 1960. Utredningen hade tillsatts av jordbruksminister Netzén, och i utredningens första betänkande »Naturen och samhället», som framlades 1962, kan vi finna många av de frågor vi i dag diskuterar aktualiserade på olika sätt. Vi har under 1960-talet utvidgat naturvårdsforskningen men det har också tagits åtskilliga initiativ, som har baserats på naturvårdsutredningens arbete och senare på de förslag som har framkommit ur den efterföljande naturresursutredningens verksamhet.

När det gäller forskningsarbetet är det ju i verkligheten så, att vi räknar med att riksdagen skall kunna tillmötesgå önskemålet om en anslagshöjning från 5 till 7 miljoner så att forskningen skall kunna ytterligare intensifieras. Jag vill också anknyta till vad fru Sundberg sade. Egentligen har jag inte så mycket att invända. Jag konstaterar endast att fru Sundberg intar en mera preciserad ståndpunkt i dessa frågor än vad jag tyckte att högerpartiets ledare gjorde. Jag fann att han var mera svävande — man fick inte intrycket att han ämnade följa med så långt som fru Sundberg nu förklarar sig beredd att gå i dessa frågor. Jag tror vi får låta det anstå, hur intressant det i och för sig än skulle vara, med att diskutera både om vi gjort tillräckligt och vad vi kan ha försummat när det gäller bilavgaserna. Detsamma gäller frågan om vad vi skulle kunna göra för att komma till rätta med det slöseri med vatten som förekommer i vårt samhälle; härvidlag kan det ju finnas tekniska lösningar som bättre motsvarar behoven. Jag är helt överens med fru Sundberg om att det är en olycklig utveckling att vattnet fått uppgiften att transportera bort våra föroreningar. Vi förstår inte att värdesätta den tillgång vi har i vattnet. Vi kan väl också vara överens om att våra avlopp är felkonstruerade. Jag tror att vi för framtiden måste finna andra tekniska lösningar för att bättre ta vara på den viktiga tillgång som rent vatten utgör. Vidare är jag överens med fru Sundberg om att vi förmodligen även behöver ändra vår lagstiftning i detta hänseende. Vi måste ställa större krav än vi gör i dag när det gäller att återföra vattnet så rent som möjligt. Därvidlag kan jag emellertid erinra om att naturvårdsverket inte enbart har föreslagit att kommunerna skulle få bättre statsanslag för att bygga reningsverk — naturvårdsverket har också framlagt för slag om viss revision av vattenvårdslagen i syfte att tillgodose en del av de önskemål som förts fram och som fru Sundberg uppehöll sig vid. Denna fråga behöver kanske inte bli kontroversiell i den bemärkelsen, att vi i riksdagen kommer att möta ett motstånd mot fullföljande av de angelägna reformuppgifter som föreligger. Jag noterar detta med stor tillfredsställelse — det blir så mycket lättare då att kunna praktiskt genomföra angelägna samhällsuppgifter. Men låt mig sluta med att konstatera, att här är det inte bara fråga om pengar och lagstiftning. Det gäller också att få fram de människor som kan hjälpa oss att klara dessa uppgifter. Det är fortfarande på åtskilliga områden fråga om mer av forskning och mer av utbildning för att vi i vårt samhälle skall få tillräckliga resurser att driva dessa frågor med den kraft som vi tydligen alla önskar.

Herr talman! Jag skall villfara jordbruksministerns önskan om att vi inte skall ta upp någon längre debatt i denna fråga nu. Vi får väl anledning återkomma när propositionen med anledning av naturresursutredningens betänkande en gång framläggs. Jag vill emellertid försäkra jordbruksministern, att jag inte är så naiv att jag tillskriver centerpartiet äran av att 1964 ha upptäckt att våra vattendrag förorenas. Den roll jag tror att vi kan ha spelat i sammanhanget hänför sig till år 1962, då vi framlade vår stora motion om miljövården. Det var alltså ett par år tidigare än 1964, men det har inte så stor betydelse. Det viktiga i sammanhanget är att vi fick till stånd en debatt, som nu börjar sätta frukt på så sätt, att man från samhällets sida börjat angripa problemen på ett mera metodiskt sätt än tidigare. Vad vi i centerpartiet har efterlyst är ett långsiktigt handlingsprogram. Ett dylikt måste givetvis inbegripa alla de frågor som herr jordbruksministern nyss berörde. Jag är fullt medveten om att man inte i en handvändning kan skaffa fram forskare, resurser O.sS. vV. Detta tar sin tid. Alla intresserade parter, och även partier, får försöka hjälpas åt att lösa denna utomordentligt viktiga och stora fråga på samma sätt, som vi löst andra stora samhällsfrågor nämligen gemensamt.
Herr talman! Jag skall inte heller dra upp en större debatt kring de olika mijövårdsfrågor vi här berört. Jordbruksministern har ju tänkt sig — och direkt inbjudit till — en sådan debatt när den särskilda propositionen om miljövårdsforskning läggs fram. Men i samband därmed kommer väl miljövården att belysas ur ett begränsat perspektiv. Det kommer ju då närmast att gälla forskningsorganisationen. Jag räknar likväl med att vi får möjlighet att föra debatt på en bredare basis vid det tillfället. Jag gjorde en jämförelse mellan å ena sidan de mycket stora vårdkostnader som vi har inom sjukvården och å andra sidan de belopp som vi satsar på profylax, som ju naturvård, miljövård o.s.v. kan anses vara. Sett mot bakgrund av de väldigt stora belopp som satsas på vård av sjuka människor måste man väl säga att de ökningar av anslagen till naturvårdsverket som finns i statsverkspropositionen är små. Jag anser att man måste satsa mycket mer på profylaxen och att detta också måste vara klart lönande, samhällsekonomiskt sett. Jag hoppas att den ökade satsningen kommer mycket snart. Tyvärr kommer den alltså inte i år, det kan vi konstatera i statsverkspropositionen. Sedan var jag inne på samordningsfrågan, vilket jordbruksministern kanske hörde, då han lyssnade på mitt tidigare anförande. Jag påpekade hur splittrad den statliga aktiviteten på detta om råde redan nu är. När man därefter ser på miljövårdsforskningsbetänkandet, finner man att där finns ett förslag att miljövårdsnämnden, som skall syssla med forskningen, skall ligga utanför naturvårdsverket. Detta innebär alltså en ytterligare splittring. Jag tycker det vore naturligt att forskningen direkt och omedelbart kanaliserades in i det organ, som har att så snabbt som möjligt söka tillämpa de forskningsresultat som nås. Jag vill bara med detta understryka, vilket jag också gjorde i mitt huvudanförande, att man måste ägna samordningsfrågan på naturoch miljövårdsområdet en mycket större uppmärksamhet än man hittills gjort.
Herr talman! Jag har bara begärt ordet för att få komplettera jordbruksministern i diskussionen om vem som skall ta äran av att vi har kommit så långt som vi gjort. Ingen har sagt tack till jordbruksministern, men äran av statens naturvårdsverk kan dock tillskrivas jordbruksminister Holmqvist. Jag tycker att ett dylikt konstaterande hör hemma i en diskussion, som behandlat naturvårdsintresset hos en politiker från 1800-talet respektive mitt läns landshövding, Netzén. Herr talman! Jag vill också kommentera jordbruksministerns ord om att vi har svårt att få folk. Jordbruksministern disponerar sina regeringskamrater och jag tror att de skulle vara till nytta i ett speciellt avseende, nämligen när det gäller att medverka till att upplysningen i dessa frågor intensifieras. Jag konstaterade med glädje att jordbruksministern i propositionen också har ökat anslaget för upplysning när det gäller naturvårdsfrågorna.

Herr talman! Axel Danielsson var självfallet inte jordbruksminister på 1800-talet och inte heller på 1900-talet, men han hade mycket annat viktigt att uträtta. Herr Wiklund i Stockholm menar att splittringen kommer att bestå. Jag vill erinra om att han talar om det förslag som utredningen har framlagt. Vid remissbehandlingen har det emellertid rått mycket delade meningar om huruvida man skulle ha en särskild nämnd för forskning eller om man skulle lägga in den under naturvårdsverkets ledning. Denna fråga har vi inte tagit ställning till ännu. Jag föreställer mig att vi kan få möjligheter att diskutera den i anslutning till propositionen. Eftersom en punkt avser forskningen får vi också tillfälle då att resonera om beloppen, och jag antar att vi i den debatten kan ta upp vilket ämnesområde som helst som skall tillgodoses genom forskning. Förutsättningarna för en fortsatt debatt är goda. Vad splittringen beträffar är det riktigt att vi inte bara tillgodoser miljövården med de anslag vi nu diskuterar. Insatser för miljövård återfinns även under andra huvudtitlar och anslagsposter. Vi måste i verkligheten räkna med att samhället i dag satsar över 100 miljoner kronor på dessa mycket angelägna uppgifter, som vi förmodligen får anledning att återkomma till i en fortsatt diskussion.

Herr talman! Jag vill också gärna säga några ord i miljöfrågan. Som ordförande för Riksförbundet för allmän hälsovård, som nu snart firar sitt 50 årsjubileum, kan jag inte annat än vara mycket glad och tacksam för den allmänna uppslutningen från stat, kommuner och enskilda kring dessa viktiga miljöfrågor. Jag vill erinra om att vi har haft det bästa tänkbara stöd av både den nuvarande jordbruksministern och hans företrädare. I anslutning till ämnet kan det påpekas att Skånemässan förra året hade en särskild specialavdelning, kallad »Ett renare samhälle», där hela detta område presenterades och alla tekniska hjälpmedel o.s.v. visades upp. Vi fick verklig publicitet kring denna utställning. Pressen var mycket intresserad och redogjorde för det hela så bra som tänkas kan. Vi som sitter i tredje lagutskottet och har haft tillfälle att göra utflykter och undersöka hur det ser ut på olika platser vet att miljövården är en högst angelägen fråga av mycket stor räckvidd. Vi behöver krafttag från alla håll för att åstadkomma något. Därmed vill jag övergå till en annan miljöfråga. Jag vill gärna i denna debatt framföra mycket väsentliga önskemål gällande vår bostadsoch hyresmarknad. En enligt min uppfattning — beklagligt nog — mycket kontroversiell fråga är bostadsförmedlingarnas disponerande av samtliga ledigblivna lägenheter. Det är av största betydelse att förmedlingarna inte bara får tillgång till de nyproducerade lägenheterna utan också får ökade möjligheter att fördela de ledigblivna äldre lägenheterna med hänsyn till de bostadssökandes önskemål, ekonomiska villkor och andra omständigheter. De erfarenheter som vunnits vid bostadsförmedlingar som har en omfattande dispositionsrätt ger vid handen att de har kunnat åstadkomma utomordentligt förnämliga lösningar och i betydande utsträckning medverkat till att öka rörligheten på bostadsmarknaden. Undersökningar vid dessa förmedlingar visar att man kunnat gå förbi de ekonomiska hinder, som i dag finns på många platser där endast ytterst dyra nya lägenheter stått till de bostadssökandes förfogande. Väntetiderna kan förvisso avsevärt nedbringas och man slipper ifrån de häpnadsväckande tidsintervaller som det skrives och talas om och som i de flesta fall beror på att de sökande inte kan ta anvisad bostad utan tvingas kvarstå i kön tills lägenheter med överkom liga hyror någon gång kanske kan erbjudas. Finns det då inte på dessa bostadsförmedlingar tillgång till det äldre bostadsbeståndets lägenheter, kan väntetiderna bli hur långa som helst. En obligatorisk bostadsförmedling skulle vara av betydelse för rörligheten på bostadsmarknaden, men denna förmedling möter ett starkt motstånd. Om nu inte obligatorisk bostadsförmedling av tekniska skäl eller svårbemästrade förhållanden i regleringshänseende anses kunna införas — allt enligt bostadsförmedlingssakkunnigas uppfattning — så bör den s.k. samordnade bostadsförmedlingen få betydligt mera skärpta bestämmelser, till nytta och gagn för de bostadssökande. Om vi skall ha någon möjlighet att komma till rätta med bostadsbristen är en samordnad bostadsförmedling en framkomlig väg, eftersom cirka två tredjedelar av de bostadssökande redan har lägenheter — många gånger av god beskaffenhet. En aktiv bostadsförmedlingspolitik skulle kunna medverka till en betydande minskning av bostadskön. Detta förutsätter dock sådana tvingande bestämmelser i fråga om byteslägenheter och ledigställda lägenheter, att åt bostadsförmedlingarna ges en reell chans att arbeta effektivt. En lagfäst bytesrätt är en väg, en samordnad bostadsförmedling över olika kommunområden är en annan. Om man, såsom sker nu på olika orter inom räjongen, tar bort vissa bostäder och reserverar dessa för den egna ortens bruk, så förlorar bostadsförmedlingen, som skall arbeta över hela området, i effektivitet. Jag emotser med stort intresse en lagbestämmelse om bytesrätt, inte bara inom bristorterna utan över hela landet. En annan fråga av största betydelse för hyresmarknaden är, om det inte finns möjlighet att gå in för en betydligt mera radikal uppläggning för modernisering av de äldre fastigheterna. Det gäller här inte rivningsfastigheter eller saneringshus av äldsta format, utan det gäller goda lägenheter i det äldre beståndet som under ytterligare ett tiotal år eller mera borde kunna användas i moderniserat skick. Hyresregleringslagen ger en förutseende fastighetsägare stora ekonomiska möjligheter till förbättringar av fastigheten och lägenheterna genom mycket generösa bestämmelser i fråga om ersättning för utförda moderniseringsarbeten. Jag säger detta därför att det brukar klankas på hyresregleringslagen för att den inte ger sådana möjligheter. Så är inte fallet. Avskrivningstiderna för olika objekt är korta och generösa, och även procenttilläggen för de olika slagen av nyinläggningar, såsom elspisar, kylskåp, WC och badinstallationer, nya köksutrustningar m.m., är mycket välanpassade. Härtill kommer att s.k. efterreparationer och uppsnyggning av lägenheterna efter en modernisering i allmänhet får betalas av hyresgästen därför att hyresnämnden beräknar att dessa ingår i de gemensamma kostnaderna. Detta är en stor fördel för fastighetsägaren, som egentligen själv borde betala sådana reparationer, då de ingår i det återkommande generella hyrestillägget. Men denna bedömning är ytterst svår att göra, varför hyresnämnderna i allmänhet följer regeln, att reparationskostnaderna får ingå i moderniseringsarbetet. På så sätt räknas denna kostnad in i det höjda hyrespris som blir en följd av upprustningen av lägenheterna. För hyresgästerna över lag skulle det vara av stor betydelse om äldre, centralt belägna fastigheter moderniserades. Hyrorna blir i allmänhet rimliga även efter rätt genomgripande moderniseringar, och sådana lägenheter skulle därför passa väl för många ekonomiskt svaga familjer. Många städer har tagit under övervägande om man inte i stället för en alltför omfattande rivning av goda bostäder kunde använda sig av de möjligheter till statliga lån som finns och göra en effektiv modernisering av högst användbara äldre fastigheter. En modernisering och upprustning av lägenheterna kunde följas av en uttunning av fastighetsbeståndet genom förändring av små enoch tvårumslägenheter till större lägenheter. Städernas innerkärnor kunde härigenom förhindras att få slumkaraktär. Strängare bestämmelser om reparationsskyldigheter i det äldre bostadsbeståndet, som det signalerats om, skulle införas i nuvarande hyreslag, vilket är att hälsa med största tillfredsställelse. Tillsammans med vad jag tidigare har talat om, nämligen reparationsoch moderniseringsarbete i dagens läge vid sidan av ökad nybyggnadsverksamhet, borde detta bidraga till en lösning av bostadsfrågorna. Den ökade saneringstakten har medverkat till att en mängd omoderna smålägenheter försvunnit ur marknaden, och av dessa är de flesta av slumkaraktär. Sådan verksamhet bör fortsätta. Ingen vill ha kvar slumoch saneringsmogna lägenheter. Men en effektiv reparation och modernisering, en ökad bytesoch förmedlingsverksamhet och en nybyggnadsuppläggning av det format vi för närvarande har kan inom en rimlig tid lösa våra mest brännande hyresoch bostadsfrågor. Man har dessutom tagit stor hänsyn till de ekonomiska faktorer man alltid måste räkna med för att kunna hjälpa alla grupper av bostadssökande. Jag hälsar med största tillfredsställelse justitieministerns initiativ att tillsätta en expertkommitté för utredning av vanhävdslag för fastigheter. Den behövs i högsta grad och kommer att bli ett viktigt instrument för att förhindra en uppenbar vanskötsel av fastigheter och en medveten strävan för många fastighetsägare att låta fastigheterna förslummas, allt i avsikt att dels ut nyttja de ekonomiska möjligheterna så länge som möjligt och dels, speciellt för fastigheter i centralt läge, efter det hårda utnyttjandet av fastigheten kunna sälja den till högt pris. Det behövs en eftersyn och en kontroll på detta område. Till sist vill jag gärna uppehålla mig vid familjepolitiska kommitténs betänkande. Jag ställer mig ytterst skeptisk till dess förslag till slopandet av familjebostadsbidraget. Detta bidrag är en betydande samhällelig insats, ett konsumtionsstöd som möjliggör för barnfamiljer i låga inkomstlägen att begagna sig av en nyttighet, som under andra förhållanden inte skulle vara möjlig för dem. Jag vill understryka kommitténs eget uttalande: »Det är viktigt för barnen att de försäkras en god uppväxtmiljö.» Det är högst nödvändigt att barnfamiljer försäkras en god bostad i god bostadsmiljö. En rymlig och modern bostad tillgodoser både barnens studiemöjligheter och andra aktiva sysselsättningar i hemmets miljö. Ett mycket stort antal barnfamiljer är i dag trångbodda, trots att utomordentligt förnäma insatser har gjorts på bostadsområdet. Kostnaderna för en nyproducerad familjebostad om 3—4 rum och kök är för närvarande mycket höga och torde ta i anspråk cirka 30 procent av medelinkomsttagarnas beskattade inkomst inklusive barnbidrag. Det är därför som ett konsumtionsstöd för barnfamiljer i låga inkomstlägen är av väsentlig betydelse, om man vill att jämlikheten i boendet mellan olika familjer skall kunna förverkligas. De nu utgående familjebostadsbidragen har fyllt en utomordentlig uppgift i detta avseende, men det är beklagligt att bidragsformen inte kunnat utnyttjas av alla bidragsberättigade barnfamiljer. En förbättrad information och kanske också en betryggande sekretess behövs i fråga om personliga förhål landen, och detta jämte mindre rigorösa bestämmelser kommer säkert att bidraga till ökade möjligheter för alla familjebostadsbidragsberättigade att utnyttja förmånen. Här måste statlig och kommunal information sättas in och andra regler i fråga om ansökningar om bidrag utarbetas. Att slopa familjebostadsbidragen och lämna konsumtionsvalet mera fritt genom ökade familjebidrag är olyckligt och skulle spoliera och fördärva en reform av största betydelse för barnfamiljerna, nämligen de nu utgående familjebostadsbidragen. Det skulle vara betydligt bättre om de hittillsvarande bidragen kunde bibehållas och utvidgas, i synnerhet för de låga inkomsttagarna. Ökade bidrag för denna kategori är den förbättring som vi först och främst bör eftersträva, och i den nya budgetplanen har man uttalat sig för lösningar i denna riktning.

Herr talman! Om någon politiskt oengagerad men ändå samhällsintresserad och välinformerad person skulle läsa bilagorna till statsverkspropositionen, torde han bli förvånad över de beskrivningar han där möter. De olika bilagorna inleds numera med en relativt utförlig översikt över läget inom respektive departements arbetsområde. I denna Översikt skildras vältaligt de betydelsefulla förbättringar och den snabba utveckling som skett, de olika förslag som framlagts eller som förbereds och de olika utredningar som pågår. Däremot nämns knappast något om de problem som finns inom departementets arbetsområde, de problem som kvarstår att lösa och som kommer att förbli olösta också i och med de förslag som framläggs. Det är därför inte förvånande att dessa inledande översikter av politiska journalister något vanvördigt men samtidigt ganska träffande kommit att kallas för skrytbubblor. Författarna har i varje fall inte lagt ner någon större omsorg på att göra nyanseringar i den positiva bild som tecknas. Om man sedan fortsätter läsningen och granskar framställningen under de olika anslagspunkterna, kan man inte undgå att bli förvånad över den för varje år alltmer knapphändiga redovisningen. Ämbetsverkens petita, motiveringar för de olika delförslagen, utredningar och remissyttranden redovisas för varje år alltmer ofullständigt, stundom tendentiöst. Den som vill bilda sig en uppfattning om ämbetsverkens bedömningar kan inte göra det på grundval av statsverkspropositionen. Han måste gå till petita, betänkanden och remissyttranden och det är ett betydande arbete i synnerhet som motionstiden är kort. Jag har närmare granskat femte huvudtiteln, socialdepartementet, och vill något uppehålla mig vid situationen inom hälsooch sjukvården. Jag vill göra denna granskning med utgångspunkt dels från statsverkspropositionen, dels från socialminister Asplings i åtskilliga sammanhang redovisade bedömning av vår hälsooch sjukvård — »det finns ingen sjukvårdskris» — och dels från den sociala debatten under den senaste tiden. Socialministerns uppfattning är att det inte finns något underlag för talet om vårdkris som en beteckning på den svenska sjukvårdens läge i dag. Gunnar och Maj-Britt Inghe har i en bok som utkom förra året, Den ofärdiga välfärden, en av de mest engagerande och väsentliga böcker på det sociala området som någonsin skrivits, en annan mening. De konstaterar att det finns många vita fläckar i vårt välfärdssamhälle, att det finns många luckor i vårt sociala välfärdssystem, många grupper som står utanför och som inte får tillräcklig hjälp. Tryggheten i välfärdssamhället är otillräcklig för låg inkomstgrupperna, för understödstagarna, för de arbetslösa, för mångbarnsfamiljerna och för de ensamma mödrarna. Det finns många som kan sägas vara utstötta från vårt välfärdssamhälle. Det är de kriminella, de prostituerade, narkotikamissbrukarna, de alkoholskadade och de hemlösa. Vem har nu rätt, socialminister Aspling eller makarna Inghe? Låt oss konstatera att socialvården samt hälsooch sjukvården har byggts ut väsentligt under senare år, att vi har fått åtskilliga nya sjukhus, att vi utbildar flera läkare och sjuksköterskor etc. Men låt oss också konstatera, att resurserna ändå inte räcker. Vi kan dagligen läsa i tidningarna om vårdköer och väntetider. Vi vet att många sjukhus gör en indelning i vanlig tur, förtur, dubbel förtur och omedelbar intagning. Vi vet att gamla människor stundom måste dö i sjukhuskö. Vi vet inte mycket om hur det går för dem som i månader, ibland i åratal, måste stå i kö för att få vård. Vi vet inte mycket om vårdkrisens inverkan på sjukdom, åldrande etc., men vi kan anta att köandet ofta innebär att tillfrisknandet försenas, att onödiga komplikationer tillstöter, att sjukdomen onödigt ofta medför handikapp, att åldrandet upplevs som särskilt otryggt och påfrestande samt att vårdpersonal och anhöriga ställs inför många svåra situationer. Låt mig bara citera ett uttalande av socialläkaren Mats Pers: »Många gånger skulle den nu obefintliga sjukhusplatsen visserligen ej innebära räddning till liv och hälsa men då skulle den i stället ge en sista tid av lugn och trygghet med effektiv smärtlindring, i värme och renlighet samt i spänningsfri och meningsfylld kontakt och samvaro med de närmaste. För de läkare som skall välja ut vilka fall som skall tas in på sjukhus uppkommer olösliga konflikter. Vem skall vi ge den sista platsen i livbåten och vilka måste vi tvinga kvar i vattnet att drunkna? Det är dagliga ställningstaganden, år efter år, för oss bland läkarna, som tvingas vara både domare och exekutorer vid samhällets makabra dödshjälp.» Det finns många orsaker till att sjukvårdsorganisationen inte hunnit med. Efterfrågan på sjukvård har stigit starkt. Sjukförsäkringen och stigande inkomster har gjort det möjligt för alla att söka läkare. Sjukdomspanoramat har ändrats. Vi får allt flera åldringar. Sjukvården har inte varit rustad att möta denna utveckling. Delvis beror detta på bristande förutseende. Under större delen av 1950-talet tillkom inga nya sjuksköterskeskolor, läkaroch tandläkarutbildningen började också byggas ut för sent. Inom många vårdområden är nu personalsituationen sådan att svårigheterna så att säga accelererar sig själva. Svår personalbrist gör arbetet tyngre, ökar personalomsättningen och därmed också svårigheterna att rekrytera ny personal och vikarier. Det är också så att de knappa resurserna inom vissa områden medför ökat tryck på andra vårdområden. Bristande resurser inom öppen vård och arbetsvård »spärrar» platser för andra köande. Detta märks särskilt inom rehabiliteringsorganisationen och inom åldringsvården. Därför behövs ett samlat grepp inom hela människovården, för att vi skall komma till rätta med problemen. För att vi skall få en rättvisande och mer nyanserad bild av den aktuella situationen inom hälsooch sjukvården räcker det inte med att läsa statsverkspropositionen. Vi kan inte komma förbi de fakta som dagligen möter läkare och socialarbetare och som vi som enskilda medborgare också kan komma i kontakt med, själva eller genom någon av våra anhöriga. Hur ter det sig då för framtiden? Ja, situationen är inte alls så ljus som den förefaller vara då man studerar femte huvudtiteln. Efterfrågan på sjukvård torde komma att öka. Det finns visser ligen en del faktorer som tenderar att minska behovet av socialvård och sjukvård — exempelvis stigande standard, bättre kost och bostäder, ökad fritid, utbyggd hälsovård. Men det finns också andra faktorer — såsom stigande krav, stress, ökad giftkonsumtion som tenderar att öka behovet av vård. Har vi resurser för att inom överskådlig tid bygga ut vår socialvård samt hälsooch sjukvård — nya och bättre lokaler, mera och välutbildad personal etc? Utbyggnaden av denna sektor måste ske i konkurrens med behov och önskemål inom andra områden: undervisning, bostäder, kommunikationer etc. Och den måste ske under en period då tillgången på arbetskraft är i det närmaste oförändrad. Om vi på allvar skall kunna beteckna vårt land som ett välfärdssamhälle måste vi ställa arbetet på att klara av nuvarande brister i centrum. I denna situation är planering, rationalisering, prioritering och samordning mera angelägna än någonsin. Det är bra att den nya socialstyrelsen och det nya planeringsoch = rationaliseringsinstitutet, SPRI, fått ökade resurser för dessa uppgifter. Den svenska sjukvårdskrisen är i hög grad en personaloch organisationskris. Det behövs nu en serie snabbt insatta åtgärder för att förbättra personalsituationen inom vårdområdena, och detta är en gemensam uppgift för stat, landsting och kommuner. Staten svarar för viktiga delar av vårdyrkesutbildningen och landstingen för andra. Över hela sektorn är det emellertid statens uppgift att planera, samordna och stimulera denna utveckling, och här finns mycket som redan borde vara gjort men som återstår att göra. Statsverkspropositionen borde ha innehållit ett mera konkret program på dessa punkter.

Herr talman! Även om sysselsätt ningsfrågorna redan har varit uppe till ingående diskussion i denna remissdebatt vill jag stanna inför detta problem och kanske se det mera ur regional synpunkt. Regeringens syn på sysselsättningsfrågorna sådan den kommit till uttryck i den föreliggande statsverkspropositionen är nämligen ensidigt dominerad av de centrala synpunkterna. För typiska glesbygder som t.ex. Jämtlands län, vars problem jag känner bäst, innebär en konjunkturavmattning av den typ vi nu är inne i alldeles särskilda påfrestningar. Skogsbruket är inne i sin värsta sysselsättningskris sedan 1930 talet. Skogsindustrins bristande lönsamhet har tagit sig uttryck i låga råvarupriser, vilket innebär att den ekonomiska s.k. nollzonen täcker en stor del av det norrländska inlandet. Sannolikt utgör inkomstbortfallet för skogsarbetare, skogsägare och övriga direkt eller indirekt av skogsbruket beroende enbart i Jämtlands län något tiotal miljoner kronor. Detta känns verkligen i portmonnän när levnadskostnader och andra omkostnader fortsätter att stiga. I bygder där skogsbruket dominerar har detta till följd en ekonomisk stagnation som är mycket beklaglig. Det är nämligen bygder som redan tidigare har en låg ekonomisk aktivitet, undersysselsättning och utflyttningsöverskott. De lokaliseringspolitiska insatserna — detta vet vi ju av erfarenhet — förmår inte på långt när suga upp ens den friställning av arbetskraften som är en följd av basnäringens rationalisering. Lokaliseringspolitiken = håller = väl egentligen på att förlora något av sin ursprungliga — målsättning. Lokaliseringsstöd för etablering av industrier beviljas nu även till områden av vårt land som ligger i grannskapet av och — enligt norrländskt sätt att se — inom bekvämt reseavstånd från landets mest expansiva regioner. Det är möjligt att man inom den centrala administrationen tröstar sig med sysselsättningssta tistiken. Arbetslösheten är svår i norr, men det finns också arbetslöshetshärdar i södra delarna av landet. Jag vill emellertid påpeka att man, när man bedömer sysselsättningsstatistiken, skall ha klart för sig att det finns en betydande dold arbetslöshet. Jag tror att den finns i hela landet och att den är större än man kan föreställa sig. Störst är den kanske dock i de genuina skogsbygderna. Den drabbar människor av typen småbrukare som under vissa perioder får en nödvändig, kompletterande sysselsättning huvudsakligen i skogsbruket men även i andra näringar. Det är en kategori som inte i första hand ställer sig i arbetslöshetsköerna utan hellre väljer alternativet att söka ökad sysselsättning i jordbruket. Vad som berättas från sina håll i Norrland är betecknande, nämligen att man vid mejerierna noterat att mindre leverantörer, som tidigare upphört med sin djurhållning, nu återkommit som leverantörer. Av allt att döma skulle sysselsättningssituationen i stora delar av vårt land — det gäller alltså inte enbart i Norrland — varit långt värre än vad fallet nu är, om inte lantbruket spelat sin gamla beprövade och utjämnande roll. Nog förefaller många omdömen om svenskt jordbruk, som fällts under senare år, också från denna talarstol, vara kortsynta, när man ändå vid första bästa konjunkturavmattning i så hög grad nödgas förlita sig på lantbruket som sysselsättningsobjekt och därmed buffert i samhällsekonomin. Jag har tidigare i skilda sammanhang påpekat hur otillfredsställande den nuvarande = lokaliseringspolitiken utformats med tanke på utvecklingen i det norrländska inlandet. Många bygder befinner sig nu på ett stadium där befolkningsuttunningen gått så långt att det är förenat med ytterst stora svårigheter att upprätthålla en rimlig servicestandard. Kanslihusets s.k. glesbygdsgrupp har ju i medvetandet om dessa snabbt växande problem nu äntligen ställt några konkreta förslag, vilket givetvis är tacknämligt. Men jag måste tillåta mig att säga, att det med hänsyn till problemets art och omfattning är svårt att tro att dessa försök skall leda till någon klar förbättring. Det skulle däremot en målmedveten insats inom lokaliseringspolitiken, differentierad till sin karaktär med hänsyn till de lokala förutsättningarna, utgöra. Här har regeringen visat en brist på handlingsförmåga och klarsyn i glesbygdsproblematiken som är högst beklaglig. Tyvärr har inte heller de aktuella åtgärderna till följd av den akuta sysselsättningssituationen tagit tillbörlig hänsyn till att skogsbrukets svårigheter i nuvarande situation växer med avståndet från kusten. De från vårt håll framförda önskemålen beträffande ett intensifierat vägbyggande som beredskapsarbete har sålunda endast i ringa mån vunnit beaktande. Vad gäller beredskapsarbeten är det angeläget att de ger en god sysselsättningseffekt till låg kostnad. Det är vidare önskvärt att de ger positiva följdverkningar på andra områden i näringar och i samhällslivet. Som exempel kan nämnas hur beredskapsarbeten i form av vägbyggande ger förutsättningar för en expansion inom skogsnäringen och således indirekt skapar ytterligare sysselsättningstillfällen. Analogt härmed borde arbetsmarknadsstyrelsen medverka till att grundförbättringsarbeten inom jordbruket utföres som beredskapsarbeten. Sådana arbeten är ur samhällsekonomisk synpunkt angelägna och försvarbara, då de medverkar till att på sikt höja lönsamheten inom jordbruksnäringen. De är särskilt angelägna därför att, som jag nyss framhållit, många av jordbrukarnas kompletteringsarbeten — exempelvis skogsarbete — försvunnit utan att nya kommit i stället. Många arbetsobjekt finns också inom jordbruket ef tersom grundförbättringsarbeten under senare år på många håll blivit eftersatta, på grund av att det enskilda jordbruket saknat ekonomiska möjligheter att få arbetena genomförda. De arbeten jag avser är t.ex. täckdikning, rensning av vattendrag, förbättring av enskilda vägar, uppsättning av stängsel för betesområden samt skogsplantering. Det borde vidare vara möjligt att som beredskapsarbete upprusta bostadshus och ekonomibyggnader inom jordbruket. Beredskapsarbeten av nämnda slag medför flera fördelar. De medverkar till att öka lönsamheten inom jordbruket och bromsar därmed upp avfolkningen på landsbygden. Därmed blir ett av de indirekta resultaten av ifrågavarande arbeten att underlaget för samhällsservice inte sviktar i samma grad som eljest skulle ha varit fallet. De som sysselsätts i dessa arbeten kan bo kvar på sina ordinarie bostadsorter, vilket från trivselsynpunkt är till fördel för den enskilde och från ekonomisk synpunkt bra för samhället. Till detta kan läggas det väsentliga faktum, att arbeten av denna typ blir avsevärt billigare för statsverket än de traditionella beredskapsarbetena. Sammanfattningsvis vill jag, herr talman, framhålla angelägenheten av att nya vägar prövas och att ökade insatser görs för att skapa sysselsättning i de sysselsättningssvaga regionerna till vilka Norrlands inland tyvärr hör.

Herr talman! »Busarna tar makten» kunde man häromdagen läsa på Dagens Nyheters löpsedel. I tidningen behandlades den ökade frekvensen av överfall och busfasoner på tunnelbanestationerna i Stockholm, och man efterlyste ökad och effektivare polisbevakning. Det är verkligen beklagligt att vi i vårt land, och i synnerhet i huvudstaden, skall ha sådana förhållanden att gatuoch kvinnofrid inte existerar utan kraftig medverkan av samhällets ordningsmakt. Det är ett beklagligt faktum samtidigt som det borde vara självklart, att samhället måste satsa tillräckliga resurser och tillgripa nödvändiga åtgärder för att effektivt upprätthålla ordningen. Brottsligheten i Sverige har ökat i samma hastiga takt som tidigare under 1960-talet, vilket redan belysts av flera talare. Inte minst mot den bakgrunden har polischeferna för nästa budgetår räknat med ett ytterligare behov av nära 3 000 tjänster. Länsstyrelserna har tillstyrkt flertalet men rikspolisstyrelsen har, främst i anledning av regeringens allvarliga uppmaning om ytterlig restriktivitet, skurit ned sitt anslagsäskande till 564 tjänster, d.v.s. mindre än 20 procent av vad polischeferna har föreslagit och till och med mindre än det som tidigare angivits i styrelsens långtidsprognos. Jag tycker verkligen att det är förvånande, att justitieministern ändå inte velat acceptera rikspolisstyrelsens äskande, och jag hoppas att riksdagen kommer att visa sig mera tillmötesgående vid behandlingen av motioner i detta ärende. Sådana kommer åtminstone från högerpartiet. En företeelse som inger mycket stark oro för framtiden är de alltmer vanliga och allt våldsammare demonstrationerna. I Stockholm anordnades 1963 och 1964 bara 9 respektive 6 demonstrationer men 1965, då vi hade det beryktade hötorgsintermezzot på sommaren, var det inte mindre än 75 demonstrationer. 1966 var antalet 66 och fram till den 15 oktober förra året planlades inte mindre än 95 demonstrationer varav dock några aldrig kom till stånd, bl.a. på grund av dålig väderlek. De demonstrationer som väckt mest uppseende och som ger anledning till den starka oron är de som genomförts av FNL-grupperna. I Stockholm har de grupperna från början av 1965 till nu genomfört ett 50-tal olika demonstrationer varav minst 40 olagliga. Den skadegörelse som FNL-grupperna åsamkat samhället och enskilda i samband med demonstrationer och andra aktioner hade fram till månadsskiftet november/ december 1967 uppgått till ett värde av betydligt över 400 000 kronor. Härtill kommer kostnader för restaurering av ett 50-tal fastigheter som nedkluddats med politisk propaganda. Statens kostnader för säkerhetsskyddande ordningshållning i samband med demonstrationer och kostnader för fast bevakning av bl.a. ambassader uppgår till mer än 1 miljon kronor för 1967. Det är alltså betydande belopp det rör sig om. Men det är ändå inte i första hand ekonomiska skäl för den starka oron. I enlighet med demokratiska principer har varje medborgare i vårt land rätt att hysa vilken åsikt som helst och även att framföra den offentligt. Alla har också rätt att anordna eller deltaga i demonstrationer. Vi har all anledning att slå vakt om våra demokratiska rättigheter, och det är i sig självt naturligt att många människor vill uttrycka sin aversion mot t.ex. vietnamkriget. Men demonstrationer måste äga rum enligt gällande demokratiska principer och regler. Man måste ha särskilt tillstånd, och man får exempelvis inte bära plakat som innebär kränkande uttalanden om främmande stat eller statsöverhuvud. Polisen har som självklart åliggande att se till att bestämmelserna följes och att svara för skyddet av främmande ambassader och deras personal. Vid lagliga demonstrationer finns det ingen som helst anledning till sammanstötningar mellan demonstranter och polis. Tvärtom gör polisen allt för att sådana demonstrationer skall kunna genomföras utan störande inslag utifrån. Ibland tycker jag att det kan verka litet parodiskt när demonstranterna med eskorterande polis som skydd bl.a. vänder sig just mot polisen med plakat och oförskämda tillmälen. Det är allmänt omvittnat att polisen även vid olagliga demonstrationer uppträtt ytterligt återhållsamt för att inte ge anledning till störningar i onödan. Det är bra att statsministern sent omsider, bl.a. nu i remissdebatten, klart har tagit avstånd från de olagliga FNL demonstrationerna och då inte minst det ovanligt fula nidingsdådet utanför kanslihuset mot den amerikanske OECD ambassadören. Men jag tror att det finns stor anledning för både regeringen och våra massmedia att avslöja vad FNL grupperna egentligen är och vad de har för syftemål. Jag tror att det finns alltför många idealister som ansluter sig till dessa grupper utan att förstå vad de ger sig in i. Allmänheten bör få veta att FNL-rörelsen, att döma av offentliga uttalanden, till sin natur är en revolutionär rörelse som arbetar efter samma principer som kommunistiska förbundet företräder. Dessa principer kan studeras i den av Nils Holmberg utgivna skriften »Vart går Sveriges kommunistiska parti». Låt mig här bara citera ett litet avsnitt ur den boken, där man förutsätter att en socialistisk revolution måste genomföras med väpnat våld. Där står: »Ännu har, om vi undantar de östeuropeiska folkdemokraterna, där alldeles särskilda förhållanden förelåg, ingen socialistisk revolution kunnat genomföras någonstädes utan att massorna med väpnat våld erövrat makten. Så var det i Ryssland, i Kina, i Nordvietnam och på Kuba. Och så måste man för närvarande räkna med att det ska bli även i Sverige.» Kommunistiska förbundet har en stark förankring i den s.k. kineskommunismen och är en utbrytning ur det »vanliga kommunistpartiet» som nu kallar sig vänsterpartiet kommunisterna. Herr Hermansson har alltså inte något direkt samröre med Kommunistiska förbundet eller med FNL-rörelsen, men man har — tycker jag — anledning att fråga sig om det inte är en indirekt solidaritetsförklaring när han hemställer hos regeringen om en undersökningskommission för utredning av händelserna den 20 december förra året i anledning av påstådda övergrepp från polisen. Polisen gjorde då sin självklara plikt för att hindra olagligt uppträdande, och enligt vad som allmänt omvittnades uppträdde polisen med stort lugn trots våldsamma provokationer från de demonstrerande. Hur pass nära släktskapet är mellan olika kommunistiska organisationer är för en utomstående svårt att bedöma. Det finns rätt så många sådana organisationer. Men när herr Hermansson i går i polemik med folkpartiledaren talade om »ränder som inte går ur» får nog herr Hermansson ursäkta om det var många som frågade sig hur det är med herr Hermanssons egna röda ränder, vilka för övrigt både statsministern och herr Wedén i går erinrade om, även om statsministern samtidigt strök med hartassen en hel del. Detta tycks ingå i den politiska bilden i fråga om umgängessättet mellan vänsterpartierna. Ordföranden för de samlade FNL grupperna och flera andra aktiva FNL anhängare tillhör till skillnad från herr Hermansson Kommunistiska förbundet, och rent principiellt torde man kunna betrakta FNL-rörelsen som något av en täckorganisation för detta förbund. Det fanns vid årets början minst 35 FNL-grupper i vårt land, och det tycks bildas allt flera. Enligt vad jag såg i en tidning häromdagen bildades då en ny grupp i Nyköping och en i Oxelösund. Enligt personer som kommit i kontakt med FNL-rörelsen bedriver denna ett energiskt politiskt arbete, där studiecirklar i marxismens-leninismens världsåskådning intar en central plats. Det är svårt att klarlägga vilka internationella kontakter FNL-rörelsen har, men det är allmänt känt att ett flertal FNL-anhängare gjort studieresor till Kina. Att medlemmarna i Kommunistiska förbundet och åtminstone de ledande inom FNL-rörelsen måste influeras av den dubbla lojalitet, som statsministern i går talade om, är alldeles uppenbart. Med utnyttjande av en i och för sig fullt förståelig opinion mot kriget i Vietnam tycks FNL-rörelsen söka åstadkomma vad man enligt marxistiskleninistisk terminologi kallar för en revolutionär stituation. Man använder demonstrationsvapnet som främsta medel och försöker utföra demonstrationerna så att man om möjligt kommer i konflikt med polisen. Man riktar därefter anklagelser mot polisen för brutalitet, och man riktar också angrepp mot vårt rättsväsende när demonstranter som förfarit olagligt ställs inför rätta. Man försöker genom press, radio och TV åstadkomma största möjliga publicitet, vilket man också tyvärr i alltför stor utsträckning har lyckats med. Polisen ställs ofta inför svåra och otacksamma uppgifter när den fullgör vad samhället ålagt den att utföra för att upprätthålla de rättsregler och ordningsföreskrifter, som omgärdar den svenska yttrandefriheten och som är nödvändiga för att värna vårt demokratiska rättssamhälle. Polismännen skulle vara förtjänta av allmänhetens tacksamhet och beröm i stället för att alltför ofta få bära smälek för sin viktiga demokratiska insats. Mot denna bakgrund var det verkligen glädjande att häromdagen läsa Ture Nermans insändare i Svenska Dagbladet, där han kraftigt reagerar mot de demonstrationer mot polisen som blivit allt vanligare. Han föreslår där en riksinsamling till en fond för vår polis, och han poängterar uttrycket »vår polis». Genom avkastningen från den tilltänkta fonden skulle stipendier årligen kunna utdelas för olika ändamål som uppmuntran till en kår — poliskåren — som varit glömd då andra samhällsgrupper har uppmuntrats.

Jag har, herr talman, med mitt anförande velat fästa uppmärksamheten på ett samhällsproblem av mycket stor betydelse för vår inre säkerhet. Regeringen måste med alla medel se till att olagliga demonstrationer och busyttringar förhindras och att polisen får erforderliga resurser härför. Regeringen kan och bör också medverka till att vår demokratiska ordningsvakt på allt sätt får samhällets moraliska stöd i sitt krävande och ibland utomordentligt svåra arbete.

Herr talman! Låt mig börja med en parentes, närmast i anledning av en del av det som herr Hedin yttrade. Det gäller det s.k. umgänget mellan, som han sade, vänsterpartierna.

Jag tror mig kunna säga att kampen mot kommunisterna, sådana som vi har lärt känna dem bl.a. under den tid då Stalin styrde Sovjetunionen, har fått föras av socialdemokratin. Högerns insatser i det avseendet har inte givit något särskilt påtagligt resultat. Man skall därför inte försöka misstänkliggöra det parti som under så lång tid har stått för rusthållet i vårt eget land. Ingen kan väl heller hävda att utvecklingen under socialdemokratins tid vid makten gått mot mindre demokrati. Nu var det emellertid inte detta jag tänkte uppehålla mig vid under några minuter, herr talman, utan jag vill framföra några synpunkter på en fråga som alltid har legat socialdemokratin nära. Jag syftar på frågan om jämlikheten i samhället — jag skulle lika gärna kunna säga frågan om utjämning och likställighet. Den politiska striden ij vårt land har ofta gällt jämlikheten: jämlikhet mellan olika grupper i samhället men också jämlikhet mellan enskilda individer. De hetaste striderna ligger nu så långt tillbaka i tiden att man försöker inbilla både sig själv och andra att vi inte har mer att göra på detta område. På en del håll förefaller det som om man blir besvärad när dessa frågor någon gång tas upp. En fortsatt kamp för jämlikhet skulle, enligt vad man ibland får höra, knappast vara behövlig. Inför valet 1966 beskylldes socialdemokratin av folkpartiet för att hysa ett överdrivet intresse för, som man uttryckte det, ekonomisk nivellering och inkomstutjämning. Det förhållandet att den beskyllningen riktas från det största borgerliga partiet bör göra klart för oss litet till mans att kampen om och för jämlikhet inte alls är avslutad. Vi får nämligen utgå från att den av folkpartiet demonstrerade inställningen utgör en viktig grund för borgerlig samverkan, som det brukar heta. Vi har alla ett gemensamt ansvar, det har många gånger understrukits från socialdemokratisk sida. Jag tror inte detta kan framhållas för många gånger. De borgerliga partierna har ofta försökt skrämma för staten. Kanske man kan säga att den propagandan numera kommit av sig. Man har börjat inse att vi på allt fler områden måste lösa problemen gemensamt. Vi kan dock konstatera att man i det praktiska handlandet ofta är oerhört halvhjärtad. Bl. a. tar detta sig uttryck i det ofta återkommande kravet på sänkning av skatterna särskilt marginalskatterna. En skattesänkning skulle medföra en begränsning av samhällets möjligheter att mot svara de förväntningar som samhällsmedborgarna har. Vi upplever just nu en situation på den svenska arbetsmarknaden där kravet på ökad solidaritet måste tillgodoses. Regeringen har tagit fasta på det förhållandet och föreslår kraftigt ökade anslag för arbetsmarknadspolitiska ändamål. Till skillnad mot vad som ofta varit fallet tidigare förefaller det mig numera ha blivit så att även den borgerliga oppositionen accepterar ökade statliga insatser på detta område. Omvändelsen skall naturligtvis hälsas med tillfredsställelse. Också på andra områden, där vi gemensamt måste verka för att uppnå ökad jämlikhet, innehåller den framlagda statsverkspropositionen väsentliga utgiftsökningar. Jag tänker bl.a. på sjukförsäkringen och folkpensioneringen. I en särskild proposition kommer förslag att föreläggas riksdagen om ett utbyggt stöd till barnfamiljerna — och då särskilt till dem med låga inkomster. Jag vill redan nu framhålla att jag hoppas att man skall kunna finna sådana tekniska lösningar att det ökade stödet verkligen når dem som är i största behovet därav — jag tänker särskilt på ensamstående föräldrar, ibland med pension och kommunalt bostadstillägg. Verkningarna av dels de kommunala bostadstilläggen och dels familjebostadsbidragen måste särskilt uppmärksammas, då dessa bidragssystem för närvarande inte förefaller att fungera på allra bästa sätt. Den inriktningen av den praktiska politiken som de här anförda exemplen exponerar har sin grund i socialdemokratins vilja att uppnå ökad jämlikhet. Personligen anser jag att den viljan måste än mer fördjupas och förstärkas. Den måste också nå ut till de olika arbetsplatserna, till alla de olika företagen i vårt land. Kraven på effektivitet och konkurrenskraft får inte bli så dominerande att hänsynen till de enskilda männi skorna minskas eller helt åsidosätts. Man måste tyvärr konstatera att hänsynen till de anställda inte alltid blir beaktade på önskvärt sätt i samband med de aktuella strukturella förändringarna inom näringslivet. Ofta görs förflyttningar av arbetskraft inom företagen, som innebär att de anställda får vidkännas väsentligt minskade inkomster, och inte så sällan drabbas den äldre arbetskraften. Naturligtvis måste omställningar av antytt slag äga rum, men det måste vara något fel när den enskilde ensam skall ta konsekvenserna av en process som vi alla har ansvar för och också drar fördelar av, inte minst när det gäller de ekonomiska verkningarna. Strävan till jämlikhet måste därför förstärkas i dessa sammanhang. Jag kan inte underlåta att i anslutning till frågan om situationen på arbetsmarknaden också något vidröra de förslag vi har att förvänta om ett ökat skydd speciellt för den äldre arbetskraften. Jag avser, som väl alla förstår, den utredning som pågår och som kommer att lägga fram ett förslag på detta område. Naturligtvis hälsar jag detta utbyggda stöd med den största tillfredsställelse. Jag vill emellertid betona att konstruktionen bör bli sådan att intresset för att tillhöra de erkända arbetslöshetskassorna vidmakthålls. Eftersom jag tidigare under rätt många år haft anledning att syssla med dessa frågor, står det för mig fullständigt klart att den nuvarande ordningen på området bör bibehållas så långt som möjligt, då den fungerar mycket bra. De två mittenpartierna har vid skilda tillfällen talat om någonting som de kallar allmän sysselsättningsförsäkring. Jag måste tillstå att det ibland har varit litet svårt att riktigt veta vad som avsetts. Om jag inte tar fel är det fråga om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. I en debatt i denna kammare vid förra årets riksdag försökte en framstående företrädare för folkpartiet förklara varför man använder beteckningen all män sysselsättningsförsäkring. Han yttrade i sammanhanget bl.a.: Termen arbetslöshetsförsäkring har sedan gammalt en inriktning på löntagarnas problem. Uttrycket sysselsättningsförsäkring har inte denna belastning utan anger mera att det gäller alla grupper i samhället, både företagarna och löntagarna. Till denna förklaring kan göras åtminstone ett par kommentarer. För det första har väl frågan om trygghet vid inkomstbortfall på grund av arbetslöshet alltid omfattat både företagare och löntagare. För det andra möjliggör nuvarande lagstiftning för båda dessa kategorier att försäkra sig för det inkomstbortfall som uppstår vid arbetslöshet. En annan sak är att intresset för försäkringen i dess nuvarande form har varit litet olika utvecklat inom olika grupper i samhället. Ser man saken som en fråga om jämlikhet borde begreppet arbetslöshet kunna appliceras på alla som drabbas och därmed också benämningen arbetslöshetsförsäkring accepteras för den försäkring som skall inskrida vid tillfällen av arbetslöshet. För övrigt förefaller man inom mittenpartierna numera att ha en något annan syn på dessa frågor. I går yttrade t.ex. herr Wedén att samtliga löntagare bör ha ett skydd vid arbetslöshet. På den punkten kan jag instämma med honom. Nuvarande försäkring tar just sikte på löntagarna. Herr Eliasson i Sundborn nämnde i sitt anförande om denna fråga att man bör sträva mot en allmän arbetslöshetsförsäkring. Alltså tycks numera mittenpartierna ha accepterat den ordning som gäller för närvarande och talar mindre ivrigt om en del grupper som de tidigare ordat mycket om i detta sammanhang. Sekreterare Per Holmberg har i en artikel i Arbetet den 21 oktober förra året berört dessa frågor om jämlikhet.

Men den fås inte automatiskt. För dess uppnående måste gamla myter avlivas på utbildningsoch löneområdena, måste de konkurrenssvagaste människorna ständigt och särskilt stöttas under, måste de kortsiktiga åtgärderna konsekvent bedömas ur ett mera långsiktigt socialt perspektiv. Att arbeta för jämlighet är betydligt mer än att yttra fagra fraser på kongressoch jubileumsmiddagar i politiska och fackliga sammanhang. Det är att ständigt utmana de starka människornas privilegier på ett stort antal verksamhetsområden för att kunna målmedvetet ta till vara de många svaga människornas självklara — men alltjämt så tyst framförda — krav på rättigheter. Jämlikheten är en idé för unga människor, egentligen lika lätt att förstå och att engagera sig i som u-landsfrågorna. Utan jämlikhet bland oss själva här i Sverige kan vi inte heller arbeta för jämlikhet mellan världens länder». Jag vill uttrycka förhoppningen, herr talman, att frågan om jämlikheten måtte bli en fråga, varom strid inte skall behöva stå, utan där stor enighet skall kunna påräknas.

Herr talman! Jag skall inte ingå i någon polemik med herr Henrikson i anledning av vad han sade här, ehuru det kanske vore intressant att göra det. Han talade mycket om socialdemokratisk vilja. Jag skulle också vilja efterlysa socialdemokratisk förmåga. Herr talman! Vår debatt omspänner under dessa dagar skilda förhållanden och skilda områden av vårt samhällsliv, och talarna här i kammaren framför sina reflexioner och önskningar med utgångspunkt från vad var och en anser vara det viktigaste och mest angelägna att framhålla. Detta är ju riktigt, och det kommer att ge en ganska god bild av vad som rört sig under det gångna året såväl i vårt land som ute i världen. Somliga är ganska belåtna med förhållandena sådana de är. Andra har en mera kritisk syn på vad som rör sig i tiden. Vi är alla satta att bevaka olika områden av vårt samhällsliv — och gör det, tror jag, med den ärliga övertygelse och det mått av kunnande som var och en av oss kan prestera. Dock torde helt allmänt kunna sägas, att riktigt belåten är väl ingen, utan man skulle väl önska att vad man är mest angelägen om att framhålla och värna om kunnat bli på ett annat sätt och bättre tillgodosett. Vi får naturligtvis komma ihåg att vi alla är underkastade begränsningens lagar och det mänskliga kunnandets och att allt vad vi gör till sist ändå bara är och förblir ett styckeverk. Inser man detta har vi kanske lättare att överse med varandras brister.

niskan omfattande välstånd. Hur vi än ordnar och planerar mås te vi ta med detta i beräkningen för att inte hela vårt handlande skall råka i baklås och vi inte kan finna vägar, på vilka vi skall kunna lösa de problem som är väsentliga för oss. Då man erinrar om detta kan man inte undgå att i första hand tänka på de ungdomar som växer upp i det samhälle vi försöker att göra så levnads: dugligt som möjligt och just för dem. I detta samhälle lurar faror av olika slag, vilka, om de ostört finge fortsätta, kunde medföra skador för vårt kommande släkte av oanad räckvidd. Bekymren måste vi i detta fall dela. Vi måste försöka råda bot på det onda med de medel som står till buds. Vi kan givetvis inte underlåta att här nämna sådana faror som alkoholmissbruk, narkotikamissbruk och en genom en ohämmad propaganda alltmer överbetonad sexualitet. Jag skulle gärna, herr talman, vilja instämma med vad fru Heurlin tidigare i dag sagt i kammaren. Av rapporter att döma är utvecklingen på dessa områden nog så skrämmande. Fråga är om vi till fullo inser den fara i vilken vi svävar och som onda makter försätter oss i. Enligt den statistik som är tillgänglig erfar vi — tidigare är detta relaterat av herr Wiklund i Stockholm — att över 5 000 människor varje år dör i vårt land på grund av ökat alkoholmissbruk. Antalet av dem som faller offer för narkotika ökar mer och mer. Här skulle annan statistik kunna redovisas som utvisar ungefär detsamma. Den djupaste orsaken till allt detta är utan tvivel den känsla av otillfredsställdhet, som särskilt vår ungdom känner. På grund av det antydda och mycket annat söker den att fly undan verkligheten och skapa sig en drömvärld som inte existerar. Sveriges riksdag har härvidlag ett stort ansvar, inte minst då det gäller att förebygga den utveckling jag här har nämnt. Det räcker inte med att ta vård om alla dem som råkar illa ut och att försöka återföra dessa till ett normalt liv; vi måste verka för att ungdomen aldrig skall få tillfälle att kom ma in på de vägar som förstör den. För kommande budgetår anslår vi 125 miljoner kronor för alkoholistvård av olika slag. Jag skulle vilja nämna att svenska folket i dag köper sprit för cirka tre miljarder kronor om året men att alkoholismen enligt föreliggande beräkningar kostar samhället ungefär fyra miljarder under samma tid. När en farsot hotar — den må vara av vilket slag som helst — sätter vi in alla våra krafter och möjligheter för att söka förhindra en spridning. Om den också uppenbarar sig i hur liten grad som helst, ställer vi ändå våra resurser till förfogande, och genom eit intensivt pådrag lyckas vi vanligen häva farsoten. Det kan vara salmonella, tyfus, gulsot, difteri, influensa eller andra ting. Men hur gör vi med det alltmer ökande missbruket av sprit, narkotika och nikotin, och vad gör vi åt det sexuella utsvävandet? Tar vi härvidlag lika stora krafttag för att hindra och sanera? Tyvärr inte! Många orsaker till dessa förhållanden kan givetvis anföras, men jag tror att familjepolitik, bostadsbyggande och sysselsättning är några av de åtgärder som samhället som sådant kan använda för att komma åt det onda. Därtill kommer givetvis den insats som den kristna församlingen kan göra och som den bör göra för att hjälpa samhället i dess svåra uppgift. Unga människor som vill ingå äktenskap och bilda familj hindras genom att inte bostad kan ställas till deras förfogande. Man bildar kanske i en del fall ändock familj, men den får inte den miljö den behöver för att fungera och utvecklas. Barn som föds kommer att under sin mesta tid vistas utanför familjen och blir hänvisade till ett uteumgänge som inte är nyttigt för dem i uppväxtåren. Ligor och gäng tar hand om dem och för dem in på brottets bana. Vi upplever alltför ofta skakande skildringar från just denna värld. Man har diskuterat reklamen i alkoholoch tobaksannonser, både enskild och statlig, såsom varande en betydelsefull faktor att räkna med då det gäller stimulans till bruk av dessa gifter. Hur vore det om vi skulle satsa på en annonskampanj som gick ut på att tala om hur skadliga dessa ting är och vart det kan föra en ung människa att umgås med så farliga gifter. Det skulle säkert löna sig för samhället att på den vägen försöka förhindra farsoten. En annan väg är att ställa medel och resurser till våra kristna och ideella ungdomsorganisationers förfogande i ännu högre grad än vad som nu är fallet för att ge dem möjlighet att ta hand om vår ungdom. Jag nämnde, herr talman, familjepolitiken som ett instrument att försöka lösa en del av de ungdomsproblem som vi ställs inför, och i samband därmed nämnde jag också bostadspolitiken. Jag skulle gärna vilja se att man på ett par punkter omprövade den nuvarande bostadspolitiken. Vi brukar tala om att vi gör det och det för framtiden; vi bygger för framtiden t.ex. Det är en riktig devis. Men vi måste se till att den inte endast blir ett talesätt utan att man även söker förverkliga den. Hur gör man nu med de unga som vill bilda familj och söker bostad? Ja, de konfronteras med kösamhället som nu har funnits i många år. Skall man följa statsministerns anvisningar är det bara att stå i kö eller att söka sig till någon annan bostadsort där möjligheterna och miljön kanske kan vara bättre. Den unga människan kan ha stått i sådan här kö i tio år utan att se någon ljusning. Framtiden ser mörk ut, och hoppet om familjebildning i normal ordning ser ut att grusas. Nej, herr talman, fram för en annan och rörligare politik, låt oss se till att i första hand de unga får bostäder, i synnerhet de som skall bilda familj. Vi bygger på detta sätt upp ett framtidens samhälle och motverkar i hög grad ungdomsbrottslighet, narkotikafördärv, alkohol missbruk och annat som den kanske många gånger på grund av förhållandena desperata ungdomen hänger sig åt. När jag fick den bok som är utdelad på ledamöternas bord, Fataburen, Nordiska museets och Skansens årsbok, träffade jag på en mycket intressant sak som påminde mig om min ungdom. Ja, det är nu 60 år sedan. Min far skulle bygga ett eget hem, en villa, men hur skulle det gå till? Det fanns en förening, Föreningen Egna Hem, Motala, som hjälpte till med detta. När jag i denna bok fick se vinjetten till den tidning som den här föreningen gav ut, påminde jag mig hur det var på den tiden. Det var inte stora förtjänster då. Det var knappt, och hur skulle man få ihop pengar till eit eget hem? I denna vinjett står det att målet är »Eget hem på egen grund». Medlet är — lyssna: »Flit, sparsamhet, gudsfruktan». Är det ett föråldrat tänkesätt? Jag tror att det står sig även i dag. Skulle man kunna få in ungdomen på den vägen, att få den att satsa på de medlen — flit, sparsamhet, gudsfruktan — tror jag att oanade resultat skulle kunna uppnås. Ett radikalt grepp i fråga om bostadsbyggnadspolitiken vore att slopa all reglering på detta område och släppa även denna del av produktionen fri, så att denna liksom vårt Övriga näringsliv komme in i en naturlig konkurrens. Denna reglering är en förlegad kristidsföreteelse, som snarast bör avvecklas. Ett ökat bostadsbyggande kan, som jag vid upprepade tillfällen framhållit i denna kammare, åstadkommas genom att man förhindrar rivning av den del av det äldre bostadsbeståndet, som kan moderniseras. Till sådan modernisering bör lån i vanlig ordning beviljas. Inrikesministern har på senare tid insett nödvändigheten härav, och jag hoppas att han med all kraft tar itu med denna viktiga sak. Kommunerna bör också få mer att säga till om då det gäller bostadsbyggandet och inte endast vara hänvisade till en många gånger godtycklig kvottilldelning. Kommunerna kan själva bäst bedöma både sina möjligheter till bostadsbyggande och behovet av bostäder. Det är de enskilda kommunerna som måste se till att mark finns tillgänglig, det är kommunerna som skall generalplanera, stadsplanera, göra tomtindelning, bygga vägar och anlägga ledningar samt i många fall försäkra sig om byggnadskreditiv och <bottenlån. Men kommunerna har ingen möjlighet — även om alla dessa ting föreligger — att få en sådan tilldelning av en byggnadskvot att ett rationellt byggande kan komma till stånd. Jag talar av egen erfarenhet. De centrala myndigheterna skall inte ensidigt sätta som villkor att orten skall ha exempelvis industriell verksamhet för att få bygga bostäder eller att där måste finnas bostäder för att man skall få industrier lokaliserade till sig. Att en ort är lämplig som bostadsort borde vara ett nog så vägande skäl. Jag skall sluta här, herr talman. Jag hade mycket mer att tillägga, men jag får väl återkomma i andra sammanhang. Med detta anförande har jag velat peka på nödvändigheten att regeringen, som har makten i sin hand, herr Henrikson, effekturerar ovan berörda åtgärder. Får jag till sist, herr talman, uttala en önskan: förbud mot tillverkning och införsel av alkoholhaltiga drycker i vårt land. Större delen av vårt folk skulle hälsa en sådan åtgärd med mycket stor glädje.